Herr talman! Jag delar uppfattningen att det har varit en ensidig debatt om vissa kostnader och fördyringar, som man har hävdat åläggs det svenska jordbruket. Det skulle vara elskatter, dieselskatter och energiskatter i övrigt. Det är alltid lätt att plocka ut de delarna och säga "Titta här! I Danmark är det så, och i Sverige är det så". Så målar man upp en bild om att det i Danmark är mycket billigare att producera. Vad man glömmer när man talar t.ex. om energikostnaden är att elpriset i Danmark är så mycket högre än i Sverige, medan själva skattedelen på elpriset däremot är högre i Sverige än i Danmark. Det vore ju skojigt att någon gång höra helheten. Det vore också intressant att någon gång höra företrädare för både partier och organisationer som hävdar denna ensidiga bild säga att de också måste tillägga att miljöprogrammet är tio gånger så stort i Sverige som i Danmark. Det betyder faktiskt att våra bönder också får så mycket mer pengar. Sedan ställer vi stora krav på våra bönder. Våra bönder är också mycket duktiga på att uppfylla dessa krav i en jämförelse med andra länder. Jag tror att det är väldigt svårt att hitta något slags trollformel som säger att det nu är rättvist och att konkurrensneutraliteten är här. Det handlar väldigt mycket om klimat. Det handlar om kultur och mentalitet och andra saker. Det leder mig fram till tanken att det är nästintill omöjligt att få en rättvisande bild. Självklart skall jag göra vad jag kan för det, men jag tror inte att man når ända fram. De svenska produktionsmetoderna är dyrare. Hur mycket dyrare tvistar vi lite grann om. Jag var i London för några månader sedan och hjälpte svenska bönder att sälja mat på den brittiska marknaden. Det är intressant att höra hur man argumenterar utomlands när man skall saluföra en bra metod, en god djurhållning och minimering av användning av antibiotika och annat. Då var det inte så väldigt mycket dyrare. Om jag inte missminner mig tror jag att man sade att produktionen fördyrades med 5 % i ett inledningsskede. Detta skulle man kunna ta igen på lite sikt därför att konsumenterna skulle bli mer medvetna och då också villigare att betala lite mer för den mat som var producerad under dessa gynnsamma omständigheter.
Herr talman! Även om det är svårt att hitta den rättvisande bilden av konkurrensförutsättningarna är det ett väldigt angeläget jobb för regeringen och Jordbruksverket att syssla med. Det vore väldigt bra om en sådan redovisning kunde tas fram på något sätt. Orsaken till att jag väckte denna interpellation är den nya situation vi har i och med EU-medlemskapet, kommande WTO-förhandlingar osv. Det kräver nya metoder för att garantera trygga livsmedel. Jag tycker att det är positivt att departementet jobbar med en handlingsplan, och jag hoppas att den kommer att bli tillräckligt kraftfull. Tack för denna debatt.

Fru talman! Helena Bargholtz har frågat vilka insatser jag är beredd att göra för att tillförsäkra Stockholmsregionen polisresurser i proportion till brottsligheten. Inledningsvis vill jag påminna om att det är Rikspolisstyrelsen som ansvarar för fördelningen av de resurser som riksdagen och regeringen beslutat att tilldela polisväsendet. I samband med att polisen började få ramanslag i början av 1990-talet infördes den s.k. fördelningsmodellen. År 1996 beslutade Rikspolisstyrelsen att modellen skulle frysas och principerna för fördelning av medel ses över. Detta har inneburit att modellen successivt fått allt mindre betydelse. I stället för Rikspolisstyrelsen varje år med ledningen för varje polismyndighet dels en budgetdialog om medelsramarna för de tre kommande åren, dels en resultatdialog om verksamheten under föregående år. Dialogerna har blivit ett allt viktigare instrument när det gäller att fördela resurserna på ett sätt som säkerställer en rationell polisverksamhet i hela landet. Numera får också Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter om hur de medel skall användas som polismyndigheterna har fått för att säkerställa att polisverksamheten inriktas på de mål som statsmakterna angett. 1999 framgår att Rikspolisstyrelsen skall ta hänsyn till myndigheternas arbetsbelastning och medborgarnas behov vid fördelningen av medel mellan polismyndigheterna. En viktig utgångspunkt för en diskussion om förstärkningar eller omfördelningar av resurser måste vara att först fastställa hur de befintliga används. Polisväsendet genomgår för närvarande en omfattande modernisering. Dessutom arbetar polisen med att rationalisera sin verksamhet. Syftet är att så långt som möjligt undanröja de hinder för ett effektivt resursutnyttjande som bl.a. Riksrevisionsverket påtalat. Rikspolisstyrelsen har redovisat de åtgärder som vidtagits och uppger att det fortfarande finns betydande möjligheter till rationaliseringar. Regeringen delar den bedömningen. Polisen måste därför fortsätta att med kraft driva detta arbete. Rationaliseringsåtgärderna är nödvändiga för att vi skall få ett polisväsende som kan svara mot dagens och framtidens krav på hög effektivitet och kvalitet. Åtgärderna medför att resurser frigörs som kan sättas in i kampen mot vardagsbrottsligheten och för de prioriterade områdena. Riksrevisionsverket har fått i uppdrag att göra en slutgranskning av rationaliseringen inom polisväsendet. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 december i år. I dag har polisen bättre kontroll över sin ekonomi än vad som var fallet för ett antal år sedan. Regeringen har därför bedömt att det är möjligt att öka anslaget till polisen för att stödja det fortsatta rationaliseringsarbetet. I årets budgetproposition avsattes ytterligare 905 miljoner kronor för perioden 1999-2001. Till en del skall de nya medlen användas till förstärkning av de personella resurserna. Jag instämmer i att det finns problem som är särskilt förknippade med koncentrationen av befolkning, näringsliv och särskilda evenemang till storstäderna. Detta påverkar givetvis arten och omfattningen av såväl brottslighet som ordningsstörningar. Av de medel som tillförts skall därför en betydande del tillfalla polismyndigheterna i storstadsregionerna. Dessutom skall vid fördelningen 200 miljoner kronor engångsvis avsättas som en särskild förstärkning i de mest belastade storstadsområdena.
Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Ett demokratiskt samhälles främsta uppgift är ju att kunna säkerställa rättssäkerheten och göra hela samhället tillgängligt för alla medborgare. Det är självklart att vi som politiker måste uppfylla vårt ansvar mot medborgarna. I den strategiska beskrivning som redovisas i verksamhetsplanen för Stockholms polisstyrelse beträffande den kommande brottsutvecklingen framgår det väldigt klart att brottsutvecklingen kommer att uppvisa en fortsatt ökning i Stockholms län. Inte minst våld mot kvinnor ökar kraftigt, och mörkertalet är troligen stort. Samtidigt som brotten ökar måste polismyndigheten dra ned sina resurser. Ministern nämner att Rikspolisstyrelsen skall ta hänsyn till polismyndigheternas arbetsbelastning och medborgarnas behov vid fördelning av medlen mellan polismyndigheterna. Men de resurser som anslagits till Stockholms län har inte räckt. Redan i polismyndighetens budget för innevarande år budgeterades enligt uppgifter som jag har fått ett beräknat underskott på drygt 76 miljoner kronor, trots det extra tillskottet på 200 miljoner kronor som engångsvis har avsatts för en särskild förstärkning i de mest belastade storstadsområdena, dit ju Stockholm onekligen hör. Men för att klara det här underskottet måste Stockholmspolisen minskas med 188 poliser och 96 civilanställda. Drar man inte ned antalet poliser och civilanställda ännu mer uppstår ett ännu större budgetunderskott eftersom man i dag inte har balans i budgeten. Det är inte alltid pengar som löser alla de problem som polisen dras med, men har man både ett eftersläpande underskott och trots fortsatta nedskärningar en underbalanserad budget så föreligger ett strukturellt underskott. Statsrådet talar i sitt svar om att det finns betydande möjligheter till rationaliseringar. Jag vill därför fråga om rationaliseringspotentialen bedöms vara av den karaktären att man ändå klarar något sådant som hände nyligen, nämligen att hundra poliser hastigt under flera dagar drogs undan från reguljär verksamhet för att göra specialbevakningar. Det var det som hände när PKK-ledaren Öcalan greps. Då utbröt ju också oroligheter här i Stockholm. Och vi får nog räkna med att liknande incidenter kommer att inträffa ofta. Det här skapar otrygghet hos medborgarna. Det är också väldigt hårt och påfrestande att vara polis i ett storstadsområde som Stockholm med den ökade, hårdare och ofta drogpåverkade brottsligheten. Det här märks också på sjukskrivningarna bland poliser, som har ökat. Rätten för oss alla som invånare att känna vardagstrygghet, att inte behöva vara oroliga för att jag själv eller mina anhöriga skall utsättas för brott, är så central för oss alla. Men i dag oroas alltför många av vad de ser och hör om brottsligheten. Jag vill därför fråga justitieministern om ministern anser att invånarna i Stockholmsområdet kan känna en riktig vardagstrygghet. Kommer polisens resurser att räcka till för detta i framtiden? Jag är mycket orolig för att detta inte kommer att bli fallet. Om man kommer fram till att man inte med nuvarande resurser kan uppfylla alla de åtaganden som i dag läggs på polismyndigheten måste polisledningen få i uppdrag att komma med förslag på uppgifter som inte längre behöver skötas av polisen.
Fru talman! Inledningsvis vill jag understryka att den senaste statistiken visar att brottsligheten har minskat i Stockholmsområdet under 1997 och 1998. Tidigare fanns det en ökning. Men under de senaste två åren har det alltså skett en minskning som faktiskt motsvarar 2 %. Jag tycker inte att vi skall vara säkra på att det sker en minskning. Den minskningen kan nog endast uppkomma som ett resultat av ett mera intensivt och mångfasetterat brottsförebyggande arbete. Och ett sådant sker ju i viss utsträckning i Stockholm, men det finns fortfarande mycket kvar att göra bl.a. när det gäller att använda Stockholmspolisens kunskap om brottsligheten i Stockholmsområdet till att förhindra brottsligheten. Det finns alltså mycket kvar att göra när det gäller att öka effektiviteten och bekämpa brottsligheten. Det handlar om att rationalisera själva verksamheten men framför allt om att utveckla arbetsmetoderna, så att man faktiskt använder polisen, dess resurser och dess kunskap till att motarbeta brottsligheten. Och det finns, som sagt, mycket kvar att göra. Närpolisorganisationen har ännu inte satt sig i Stockholmsområdet. Det problemorienterade arbetssättet bedrivs på många håll på ett mycket bra och framgångsrikt sätt, men långt ifrån överallt. När det arbetet har utvecklats och blivit betydligt effektivare kan också medborgarna i Stockholmsområdet känna en större trygghet och tilltro till myndigheternas möjlighet att bekämpa brottslighet. När det gäller Stockholmspolisens resurser vill jag säga att Stockholmspolisen för närvarande har ett visst överskott, men det finns en underliggande skuld att hantera. Däremot kan Helena Bargholtz faktiskt inte veta hur de 200 miljonerna skall fördelas, eftersom det ännu inte är beslutat.

Fru talman! Jag har fått lite andra uppgifter när jag har tittat i verksamhetsplanen för polisstyrelsen när det gäller huruvida brottsligheten stiger eller sjunker. Jag håller med om att det kanske inte är det som är det relevanta. Det relevanta i min frågeställning var om Stockholmsområdet får en tillräckligt stor andel av de resurser som avsätts för polisens verksamhet när det gäller de mycket speciella förhållanden som råder i Stockholm. Jag tänker på de stora evenemang som finns i Stockholm. Vi har ju olika idrottsevenemang av olika slag. Demonstrationer äger ofta rum. Och det finns ett antal ambassader som också måste ha speciell bevakning. Jag har fått höra från flera håll att man, när det är stora evenemang, måste koncentrera polisens resurser på ett sådant sätt att det tar bort möjligheten att sköta den reguljära bevakningen ute på gator och torg. Många med mig oroar sig för hur man skall kunna klara det här. Kan man tänka sig andra lösningar? Jag funderar på om man t.ex. skulle kunna tänka sig att involvera hemvärnet som ett komplement till polisen när det är stora evenemang på gång som gör att polisens vanliga resurser blir hårt ansträngda. Jag vill gärna höra justitieministerns synpunkter på vad det finns för nytänkande när det gäller att öka tryggheten på gator och torg.
Fru talman! När Rikspolisstyrelsen diskuterar fördelningen av resurserna med företrädare för de olika polismyndigheterna är givetvis en utgångspunkt att man skall se till de särskilda behov som storstäderna rent allmänt har och som Stockholm särskilt har, såsom huvudstad. Det finns alltså med i själva bedömningsunderlaget. Sedan finns det givetvis oförutsedda händelser som är svåra att planera för. Då finns det naturligtvis en flexibilitet inom polismyndigheterna. Stockholmspolisen skall ju inte ensam kunna klara särskilda händelser som kräver extrainsatser som man inte har räknat med. Då finns det möjlighet att få hjälp från andra polismyndigheter. Det pågår också ett arbete inom Stockholmspolisen med att överväga på vilket sätt man skulle kunna mildra arbetsbördan för polisen med utgångspunkt från att den särskilda resurs som polisen utgör skall användas för specifikt polisiärt arbete och inte för sådant som andra lika gärna kan sköta. Jag kan nämna ett sådant försök. Sedan ett par år pågår en verksamhet där man försöker använda parkeringsvakter i stället för poliser för att bevaka tunga, långa och breda transporter. Vi kommer att ha anledning att ta ställning till om detta är ett system som bör permanentas. Det kräver i så fall vissa lagändringar. I övrigt har polismyndigheten i Stockholm gjort en genomgång av andra arbetsuppgifter som man skulle kunna tänka sig att andra lika väl skulle kunna sköta. Och jag tror att det är viktigt att se om vi inte ibland missbrukar den värdefulla resurs som polisen utgör. Det är viktigt att se till att vi använder den för polisiära uppgifter och inte för sådant som lika gärna kan skötas av andra. Jag är övertygad om att det kommer en lång rad förslag från Stockholms polismyndigheter vad gäller förändring av arbetets omfattning.
Fru talman! Det gläder mig att justitieministern är intresserad av nya idéer. Då kan jag hänvisa till den rapport som Folkpartiet kom med före valet, där vi just pekade på behovet av att renodla polisens arbetsuppgifter. De nedskärningar som nu har ägt rum och som har drabbat den civilanställda delen av polismyndigheten har ju också gjort att många poliser får göra sådant som de inte har utbildning och kvalifikationer för. Det är det som har visat sig så olyckligt när man har gjort de här kraftiga neddragningarna av de civilanställda poliserna. Poliserna får sitta och skriva sådant som inte motsvarar deras riktiga kompetens. Jag hänvisar, som sagt, justitieministern till vår rapport från i somras. Vi har flera olika förslag på vilka icke-polisiära uppgifter man kan dra undan från polisen, t.ex. när det gäller att utfärda pass och sådant. Jag är naturligtvis orolig också för den ökade sjukskrivningen. Det framgår ju av polismyndighetens verksamhetsberättelse att sjukskrivningarna ökar. Det är också ett tecken på att poliserna är alltför hårt ansträngda med sina nuvarande arbetsuppgifter.
Fru talman! Jag har med glädje noterat den rapport som Folkpartiet har skrivit. Och jag har kunnat konstatera att den bygger på de tankegångar som vi hade redan i slutet av 1980-talet när det gäller att renodla rättsväsendets verksamhet över huvud taget. Det gäller naturligtvis i allra högsta grad polisen. Det är också bakgrunden till att bl.a. Stockholms polismyndighet arbetar med att se över i vilken utsträckning man skulle kunna avlasta polisen en del arbetsuppgifter. Det är ibland motiverat med uppsägning av civilanställda utifrån rationaliseringssynpunkter. Det framgår inte minst av Riksrevisionsverkets rapport att det finns mycket kvar att göra när det gäller polisens sätt att utföra sitt arbete. Det handlar bl.a. om att utnyttja modern teknik på ett sätt som man ännu inte gör men som är målsättningen. Det är alltså naturligt att civilanställda försvinner från den polisiära verksamheten, precis som från många andra verksamheter i vårt samhälle. Men det är inget tvivel om att de besparingskrav som har ålagts - det största kom ju 1992 - har lett till att en del uppsägningar icke kan motiveras ur rationaliseringssynpunkt och har inneburit nackdelar för polisen. De nya medel som tillförs polisen skall - det har ju riksdagen och regeringen uttalat - därför kunna användas för att anställa särskild personal som kan utföra arbetsuppgifter som inte bör utföras av poliser. När det gäller polisens arbetsbelastning vill jag understryka att det är en komplex fråga som måste ses från många olika håll. Jag har också noterat den utredning som länsstyrelsen har låtit göra som visar att polisens arbetstid är sådan att den inte motsvarar medborgarnas krav. En översyn över hur arbetstiden förläggs kan ha betydelse när det gäller att få ett effektivare arbete men kan också innebära att personalen blir mindre sliten på grund av alltför mycket oplanerad övertid.

Fru talman! Roy Hansson har frågat justitieministern om hon avser att vidta några åtgärder så att, som han uttrycker det, dagstidningar får eller vågar publicera odds från utländska spelbolag. Han har vidare frågat om justitieministern avser att vidta några åtgärder för att klarlägga om det har någon betydelse tryckfrihetsrättsligt hur, när och var sådan information publiceras. Roy Hansson framställde nyligen en interpellation till justitieministern i samma ämne. Bakgrunden till frågan är den ändring av lotterilagen som trädde i kraft vid årsskiftet och som innebär att det i vissa fall är straffbart att främja deltagande i utländska lotterier. Roy Hansson framhöll att svenska medier genom kriminaliseringen är förhindrade att publicera t.ex. de vadhållningsodds som erbjuds av utländska spelbolag. Eftersom det inom regeringen är finansministern som ansvarar för lagstiftningen om lotterier besvarades interpellationen av honom. Roy Hansson beklagade att inte justitieministern kom till riksdagen och redogjorde för de tryckfrihetsrättsliga konsekvenserna av ändringen i lotterilagen. Arbetet inom Justitiedepartementet är så fördelat att det är jag som ansvarar för den tryckfrihetsrättsliga lagstiftningen. Jag hoppas att Roy Hansson därför kan godta att han för andra gången på kort tid får svar av ett annat statsråd än det som han har framställt interpellationen till. Jag delar till fullo den uppfattning finansministern gav uttryck för i sitt svar på den tidigare interpellationen. Hela regeringen står bakom propositionen om ändring i lotterilagen. Även om propositionen utarbetades på Finansdepartementet föregicks den självfallet av sedvanligt samråd med övriga berörda departement. De tryckfrihetsrättsliga spörsmål som Roy Hansson tar upp har således beretts i vederbörlig ordning i samband med utformningen av lagförslaget. Varken jag eller något annat statsråd kan som svar på en interpellation göra några närmare uttalanden om hur en av riksdagen beslutad lag skall tillämpas. Detta vet säkert Roy Hansson. Det är nu, precis som finansministern redan har framhållit, en uppgift för domstolar och andra rättstillämpare att självständigt tolka och tillämpa lotterilagen i sin nya lydelse. Det är naturligtvis alltid så att nya förhållanden kan göra det befogat att överväga den närmare utformningen av olika bestämmelser. De frågor som Roy Hansson har tagit upp i sin interpellation beaktades emellertid redan vid tillkomsten av ändringen i lotterilagen. Några åtgärder av det efterfrågade slaget är därför inte aktuella för närvarande.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Britta Lejon för svaret. Jag har tidigare, vilket framgår av interpellationssvaret, framställt en interpellation i detta ärende som då av någon anledning överlämnades till finansministern - detta sannolikt efter ett visst huvudbry i Regeringskansliet, eftersom jag fick ett antal bud om när och av vilken minister som interpellationen skulle besvaras. Nu blev det finansministern, och han svarade på speltekniska frågor. Om dessa var vi i stort sett överens. Det var bara det att min interpellation inte handlade om sådana frågor. Med anledning därav och på finansministerns uppmaning har jag nu återkommit i detta ärende, ett ärende som jag anser vara viktigt. Fru talman! När debatten fördes före jul här i kammaren och frågan behandlades i kulturutskottet framförde jag en farhåga om att yttrandefriheten skulle begränsas. Detta gjorde jag med stöd av remissvar från bl.a. Tidningsutgivareföreningen. När jag sedan kom hem till Gotland och talade med en person på en av tidningarna där framkom det att de hade fått rekommendationen att inte publicera odds och resultat. Jag har senare från andra tidningar, bl.a. här i Stockholm, fått samma besked. Detta kan inte vara rätt eller bra. Jag tog i min tidigare interpellation upp det stora travloppet Prix d'Amerique i Paris som exempel dels för att det då var aktuellt, dels för att det är ett evenemang som röner stort intresse i Sverige. Tidigare år har tidningarnas spelbilagor följt odds och förutsättningar vid detta lopp. Inför det här året fanns ingenting om vilka odds som gällde vid banan. Jag har fått information om att denna begränsning beror på den lagstiftning som gäller från årsskiftet. Det kan inte vara rimligt i vår öppna tid att tidningar och övriga medier inte skall kunna publicera det som intresserar tidningsläsarna. Jag har vidare från en av de största tidningarna här i Stockholm fått reda på att tidningen känner sig förhindrad att införa en annons med spelinformation. Kan detta verkligen vara rätt? Mina interpellationer handlar om rätt för en tidning att själv avgöra och bedöma innehållet i tidningen, vilket faktiskt berör något av det som vi skall slå vakt om, nämligen rätten för tidningar och andra medier att fritt publicera vad som bedöms som intressant efter journalistiska grunder. Vi politiker skall vara aktsamma med regler på detta område - ja, t.o.m. mycket aktsamma. Enligt min mening kan publicering av odds vid ett travlopp i Paris aldrig föranleda ett ingripande i tidningars rätt att självständigt bedöma vad som skall stå i tidningen. Fru talman!

Fru talman! Nu hänvisas till en prövning i domstol. Jag tror inte att våra ansvarsfulla tidningsutgivare har någon önskan att vara föremål för rättslig prövning. När nu farhågan för att det skulle bli begränsningar i tidningars publiceringsfrihet har slagit in beklagar jag att statsrådet inte är beredd att överväga om inte gällande regler bör överses. Fru talman! Med de nya reglerna för publiceringsbegränsningarna har Sverige blivit tystare och kommer tydligen så att förbli.
Fru talman! Tyvärr kommer jag inte att kunna ge Roy Hansson det besked som han vill ha här i kammaren i dag. Men diskussionen gör ändå att jag skulle vilja erinra om vad Lagrådet yttrade i samband med att förslaget översändes till Lagrådet. Lagrådet har då främst att bedöma den nya lagstiftningens förhållande till yttrandefriheten och till EG-rätten. Jag vill gärna citera några rader ur Lagrådets yttrande när det gäller yttrandefriheten. Lagrådet skrev så här: "Vad först angår yttrandefriheten har s.k. lotterimeddelanden redan före den nu gällande tryckfrihetsförordningen undantagits från tryckfriheten och har på grund av uttalanden i förarbetena till nämnda förordning ansetts utgöra en egen grupp av gärningar som är undantagna från förordningens tillämpningsområde." Lagrådet fortsätter sin argumentation och avslutar det hela med: "1961 års avgöranden får fortfarande anses vara vägledande, och detta förslag" - alltså förslaget om en ny lotterilag - "föranleder inte heller någon erinran av Lagrådet på dessa punkter". Jag tycker att det kan vara viktigt att hålla detta i minnet när vi diskuterar tryckfrihet i det här sammanhanget.
Fru talman! Statsrådet tar upp Lagrådets remiss. Det är något märkligt, eftersom Lagrådets remiss i det här ärendet var väldigt negativ till lagförslaget. Man t.o.m. avstyrkte det, eftersom det innebar begränsningar, dock inte på tryckfrihetsområdet - där har statsrådet citerat korrekt. På tryckfrihetsområdet hade man inget att erinra, men Lagrådet var tveksamt till principen att man över huvud taget skulle införa denna lagstiftning. Jag tycker att det är märkligt att regeringen då fortsatte trots det massiva remissavstyrkande som Lagrådet gjorde. Men när det gäller tryckfriheten har statsrådet citerat korrekt. Det jag hängde upp mig på var att också Tidningsutgivareföreningen avstyrkte det hela just på tryckfrihetsgrunder. Det har bevisligen blivit tystare i Sverige, därför att det inte längre finns några tidningar som publicerar detta. För någon vecka sedan, när jag förberedde det här inlägget, gick jag in på Internet och knappade in mig på ett bolag som jag i dag inte kommer ihåg namnet på. Det var fullt möjligt för mig att här i Riksdagshuset spela genom detta bolag. Då undrar jag vem i så fall som hade främjat min möjlighet att spela. Nu gjorde jag det inte, eftersom jag normalt sett inte spelar, men möjligheten finns och då kan också de som har tillgång till Internet göra det. De som normalt sett har spelat tidigare, men som inte har tillgång till Internet, har ingen möjlighet att spela, eftersom tidningarna inte har rätt att publicera odds i utländska spelbolag. Jag tycker att det är illa. Det är synd att statsrådet inte är beredd att se över det här och göra så att tidningarna, i likhet med tidigare, kan publicera det som onekligen intresserar många. Många tidningsredaktioner är bekymrade över att de har den här begränsningen. Som jag sade i mitt inlägg tidigare, tror jag inte att några ansvariga utgivare vill vara i domstolarna för att få den här saken prövad. Jag beklagar att statsrådet inte är beredd att ompröva och förtydliga det här beslutet, så att vi får ett mindre tyst Sverige.
Fru talman! Roy Hansson känner säkert till förhållandena mer än vad jag gör när det gäller tidningsredaktionernas oro över den här frågan. Jag har ännu inte blivit uppmärksammad på att det skulle vara ett stort problem, men det är möjligt att det är det. Jag skall träffa tidningsutgivarna senare i vår, och jag tror att de tänker ta upp ett antal olika frågor med mig - kanske är det här en sådan fråga. Jag är, liksom Roy Hansson, övertygad om att tidningsredaktioner och ansvariga utgivare inte alls vill stå i domstol och försvara sitt handlande, men jag är också övertygad om att den här lagstiftningen i mycket liknar den lagstiftning vi hade före 1995. Om man skall prata om ett tystare Sverige finns det kanske frågor som är värre än den här. Jag kan i alla fall försäkra Roy Hansson att jag tänker följa den kommande händelseutvecklingen på det här området, och då får vi se om det finns anledning att återkomma. För närvarande finns det ingen anledning.
Fru talman! Det sista inlägget bekymrar mig något. Om det finns frågor som är värre än den här undrar jag varför statsrådet inte redan har förändrat det som är ett förhinder. Det borde vara den första åtgärd som man ägnar sig åt. Jag noterar ändå en liten öppning hos statsrådet, att man skall ta upp en diskussion med tidningarna om de här frågorna. Kanhända det kommer en öppning, och det vore välkommet. Det sämsta som kunde hända var om det kom politiska beslut som begränsar redaktionernas rätt att i tidningarna införa det som deras läsare bedömer vara intressant. Det är galet att det finns restriktioner som gör att tidningar inte kan ta in en annons med information. Det borde vara tillåtet i vårt öppna samhälle.

Fru talman! För tre månader sedan debatterade vi jordbrukspolitiken i samband med behandlingen av statsbudgeten. Vi hade då anledning att starkt kritisera regeringen för underlåtenheten att inte inse det svenska jordbrukets och livsmedelsbranschens allvarliga situation. Ett helt år hade då gått sedan den s.k. Björkska utredningen, En livsmedelsstrategi för Sverige, hade lagts fram. Utredningen hade klarlagt den orimliga konkurrenssituationen som det svenska jordbruket haft att verka inom i jämförelse med övriga EU-länder, inte minst våra nära grannar Finland och Danmark. Regeringen har i valrörelsen och även i övrigt, inte minst statsministern och jordbruksministern, talat om jordbruket och livsmedelsindustrin som en framtidsnäring. Inte mycket har hänt på detta område liksom på andra efter valet i höstas. Inga förslag kom till statsbudgeten. Den stora frågan inför dagens debatt är: Kommer det några förslag i vårpropositionen? Om det kommer några, vad kommer de att innehålla? Frågan går såväl till regeringens företrädare i dagens debatt som till Vänsterpartiets och Miljöpartiets företrädare? Orsaken till dagens allvarliga situation inom branschen ligger främst i den kraftiga konkurrenssnedvridning till svenska producenters nackdel som är vad jag brukar kalla för politiska kostnader. Det är skatter och avgifter som inte har någon motsvarighet i andra EU-länder. Självklart är det omöjligt att konkurrera framgångsrikt med denna tunga ryggsäck i en marknadssituation som under en ganska lång tid har präglats av överskott och därmed låga priser. Var och en måste inse det orimliga i att den svenske bonden exempelvis tvingas betala 2 650 kr per kubikmeter dieselolja i skatt när den danske lantbrukaren kommer undan med 190 kr för samma kvantitet olja. Vi moderater har länge påtalat det orimliga i den svenska särbeskattningen och har föreslagit sänkta dieselskatter med till en början 1 700 kr per kubikmeter olja samt införande av samma elskatter för lantbruksföretag som inom industrin. Dessutom måste skatterna på mineralgödsel snarast sänkas. Samma gäller för bensin och eldningsolja. Vi har gått emot kartavgifterna, och vi har också sökt få ned kostnaderna när det gäller djurdataregistret. Mot bakgrund av branschens betydelse och omfattning är det obegripligt att regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte tycks vara beredda att ta sitt ansvar för dess möjlighet till utveckling och expansion. Man nonchalerar i varje fall än så länge den statliga utredningen En livsmedelsstrategi för Sverige, den s.k. Björkska utredningen. Livsmedelssektorn i Sverige ger arbete åt närmare 275 000 personer. Inom jordbruket arbetar 112 000, och i livsmedelsindustrin ca 70 000. I övriga verksamheter med nära anknytning till branschen till branschen arbetar runt 90 000 personer. Det är märkligt att regeringen med bisittare som i andra sammanhang säger sig arbeta för nya jobb inte gör något för att behålla det som man trots allt vill kalla för en framtidsnäring. Regeringen och dess stödpartier tycks inte vilja se verkligheten och ej heller inse att den svenska livsmedelsproduktionen tvingas konkurrera med övriga EU-länders på orimliga villkor. Jordbrukets beredvillighet att ställa upp på höga miljö och djurskyddskrav samt frihet från antibiotika och hormoner i djuruppfödningen lönas illa av dagens makthavare. Därigenom sviker regeringen också konsumenterna vilka uppskattar den svenska modellen för livsmedelsproduktion. Regeringspolitiken på livsmedelsområdet, som den nu bedrivs, utgör ett hot mot svensk mat, svensk landsbygd och många arbetstillfällen. En långsiktigt strategi saknas. Nu krävs snabba förändringar. Vi moderater hävdar att ett konventionellt, miljömässigt hållbart, ekonomiskt bärkraftigt jordbruk är nödvändigt i framtiden som bas för svensk livsmedelsproduktion. För att uppnå detta krävs att den konkurrenssnedvridande skatte och avgiftsryggsäcken lyfts av. Det för Sveriges vidkommande svaga resultatet i EU-förhandlingarna om jordbruket med ytterligare snedvridning av konkurrens gentemot exempelvis Finland understryker det nödvändiga i detta. I betänkande 7 från miljö och jordbruksutskottet om jordbruk och trädgårdsnäring, som kammaren nu har att ta ställning till, behandlas hela 124 motionsyttranden från den allmänna motionstiden i höstas. Det gäller den gemensamma jordbrukspolitiken, förslagen i Agenda 2000, inriktningen av den svenska jordbrukspolitiken, konkurrensvillkor, regionala stöd, strukturstöd samt trädgårdsnäringens utveckling. Oppositionen har i motioner lagt fram förslag och tryckt på i syfte att skapa bättre förutsättningar för den svenska livsmedelsbranschen. Tyvärr är framgången begränsad varför Moderaterna och övriga oppositionspartier i egna eller gemensamma reservationer markerar var vi står och vad vi vill på det livsmedelspolitiska området. Vi moderater anser i reservation nr 1 att det inom ramen för EU-medlemskapet är helt nödvändigt med en gemensam jordbrukspolitik. Samtidigt bör Sverige verka för en avreglerad och förenklad jordbrukspolitik. Det svenska jordbruket är utifrån en hög rationaliseringsgrad och gediget kunnande konkurrenskraftigt i ett sådant sammanhang. Detta förutsätter dock att inhemska konkurrenshämmande regler - jag har redan nämnt skatter och avgifter - undanröjs. Avregleringen måste genomföras successivt och med respekt med näringens anpassning till en friare marknad. Livsmedelsproduktionen är en betydelsefull del i EU:s näringsliv. Därför måste såväl primärproduktion som industri få verka inom rimliga villkor även sett ur ett globalt perspektiv. Därför är också kommande förhandlingar i WTO av stor betydelse. Avgörande är givetvis att konkurrensvillkoren blir rättvisa. Vi menar att EU:s livsmedelsproduktion inte får äventyras. Hänsyn måste tas till regionala förutsättningar och till viktig restriktivitet vad gäller antibiotikaanvändning, förbudet mot hormonanvändning och kravet på en vettig djurhållning och även miljöhänsyn. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 där vi moderater vill ge regeringen till känna vad vi anser om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. I reservation nr 6 tar vi upp förslagen i Agenda 2000. Enligt vår mening är medlemskapet i EU det viktigaste som hänt den svenska jordbruksnäringen under senare tid. Det är nödvändigt att de svenska företrädarna inte lägger fram förslag eller accepterar beslut som missgynnar vårt lands sätt att producera och att de aktivt medverkar till att politiken inom och utom EU har en långsiktig karaktär. Vi har ett särskilt yttrande som gäller mjölksektorn i Agenda 2000. Där anför vi att Sverige genom regeringens agerande i EU-förhandlingarna verkat för förslag som riskerar att sätta svenska producenter i en sämre situation i förhållande till andra producenter inom EU. Inte minst kommer finska producenter på samma breddgrader som svenska att vinna konkurrensfördelar. Och vi har i olika sammanhang påpekat vikten av detta när det gäller den framtida jordbrukspolitiken. I detta sammanhang hänvisar vi till vårt särskilda yttrande. Vi hänvisar också till övriga reservationer om detta som är fogade till betänkandet. Vi har även en rad andra reservationer, men jag skall inte gå in i detalj på dem, eftersom tiden inte medger det. Inriktningen av den svenska jordbrukspolitiken tas upp i en viktig reservation. Vi följer också upp konkurrensvillkoren. I en reservation som är gemensam för oss, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centern tar vi upp hästavel. I en reservation tar vi upp handeln med mjölkkvoter. Vi vill införa fri handel med mjölkkvoter. Det finns i dagens läge ingen anledning att ha kvar det system som vi nu har. I en reservation ställer vi krav på parlamentariskt samråd om det nya miljöprogrammet. Vi hänvisar också till detta. Regelverket kring miljöstöden är, inte minst beroende på Sveriges eget agerande, så komplicerat att Sverige förlorar pengar på det genom att man inte utnyttjar det i den utsträckning som man borde. När det gäller trädgårdsnäringen har vi i en reservation slagit fast vikten av konkurrenskraft, att man får en rättvis konkurrens och därmed konkurrenskraftiga villkor och möjligheter. Vi har i en reservation tagit upp jordbrukets blockdatabas. Vi menar att vi måste se till att vi har samma villkor som man har i andra EU-länder. Det har också betydelse ur konkurrenssynpunkt. Eftersom tiden inte medger en djupare analys av de förhandlingar som regeringen nu har fört i EU, vill jag hänvisa till våra skrivningar i övrigt. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1, men vi står givetvis bakom samtliga våra reservationer som är fogade till betänkandet.

Fru talman! När miljö och jordbruksutskottet för tre veckor sedan slutjusterade detta betänkande pågick jordbruksministrarnas förhandlingar om EU:s gemensamma jordbrukspolitik för fullt. Vänsterpartiet var då kritiskt till hur regeringen bedrev förhandlingarna i vissa delar. Vi hävdade behovet av att den svenska regeringen bättre skulle försvara de svenska jordbrukarnas förutsättningar att fortsätta bedriva ett livskraftigt jordbruk i hela landet. Sedan dess har förhandlingarna slutförts. Och när vi nu kan se vad regeringen har åstadkommit så tycks det som om regeringen har lagt manken till i slutspurten och trots allt lyckats ta hem en ganska bra uppgörelse för de svenska böndernas del. Om detta verkligen blir en bra uppgörelse vet vi inte än. EU:s gemensamma jordbrukspolitik skall nu tillämpas av den svenska regeringen. Och hur den gör detta är avgörande för svenskt jordbruks framtid. Det kan gå bra, och det kan gå sämre. Jag tänkte kortfattat redovisa Vänsterpartiets syn på vilka principer som tillämpningen av EU:s jordbrukspolitik skall följa. Vår långsiktiga målsättning är ett jordbruk som bedrivs i samklang med naturen, ett ekologiskt hållbart jordbruk. Det kan man naturligtvis definiera på olika sätt, med en Kravmärkning, med principer om att man inte skall använda icke förnyelsebara insatsmedel eller något annat. Oavsett vilka principer som vi utgår från i detta avseende är det uppenbart vilka åtgärder som måste vidtas inom jordbruket för att det bättre skall kunna bidra till en hållbar utveckling och minska miljöbelastningen. Jordbrukets ensidighet måste brytas. Djurhållningen måste integreras bättre i växtodlingen. Det gäller både idisslare, svin och fjäderfä. Balansen mellan djur och växtodling är central av flera skäl, för att minska växtnäringsläckage, för att minska beroendet av handelsgödsel och bekämpningsmedel och för att göra odlingslandskapet biologiskt rikare. En viktig del i detta är att gårdarna måste få en mer balanserad växtföljd med inslag av vall. Vallodling i växtföljden är antagligen det mest kostnadseffektiva sättet att minska växtnäringsläckage. Samtidigt som vi bidrar till en sådan mer ekologisk struktur på jordbruket måste vi öka andelen ekologisk odling. Ekologiska lantbrukarna har nu tagit fram ett förslag till ett nytt mål för den ekologiska odlingen, nämligen 30 % år 2010. Vi tycker att detta arealmål är bra, men det behöver kompletteras med mål om produktionen, framför allt för att öka den ekologiska animalieproduktionen. Detta är de två huvudstrategier som vi anser att den nya jordbrukspolitiken skall utgå från, dels att öka andelen ekologisk odling, dels att ta steg mot en mer ekologisk struktur i det konventionella jordbruket. Detta kan göras med olika metoder, och vi är öppna för att delta i en konstruktiv diskussion om hur det skall göras. Vi skall absolut inte glömma bort att alla sådana steg mot ett mer ekologiskt hållbart jordbruk måste gå hand i hand med arbetet för en förbättrad lönsamhet i det svenska jordbruket. Rätt utformat behöver det inte finnas någon motsättning mellan målen om ekologisk hållbarhet och lönsamhet. Tvärtom ligger framtiden i den ekologiskt anpassade odlingen. En annan fråga som tas upp i detta betänkande är jordbrukets energi och miljöskatter. Vi har just nu en akut kris i svenskt jordbruk. Den gäller inte hela näringen utan framför allt animalieproduktionen. I svinproduktionen är det på grund av en exceptionell marknadssituation, och i mjölkproduktionen är det på grund av en accelererande strukturrationalisering. I andra länder råder det ungefär motsvarande kris, och där görs också insatser för att stödja jordbruket. I Tyskland, Frankrike, Spanien och Portugal genomför man riktade åtgärder för att hantera krisen. I Danmark har man hanterat detta genom att göra något åt jordskatten. Vi i Vänsterpartiet vill ha en begränsad och riktad åtgärd till den del av näringen som har en akut kris. Vi förespråkar därför en sänkning av elskatten för jordbruket. En sänkning av elskatten för svenska bönder skulle kunna ses som en sådan direkt till animaliproduktionen riktad åtgärd för att lösa ett akut problem. Ett beslut om detta behöver komma snart. Vi arbetar för detta i skattesamtalen och i förhandlingarna med regeringen, och vi förutsätter att regeringen förmår presentera ett förslag som kan lindra den akuta krisen i svenskt jordbruk. Jag måste också nämna den motion som Vänsterpartiet har skrivit om återförsel av urin till jordbruket. Vi har inte reserverat oss till förmån för denna motion, men det har Kristdemokraterna gjort i stället. Vi har bedömt att den skrivning som finns i betänkandet i princip täcker in vad vi kräver i motionen, och därför har vi låtit bli att reservera oss. Vi upplever att det finns en ganska stor enighet om att återförsel av näringsämnen till jordbruket krävs och att regeringen har förbundit sig att arbeta med frågan. Får vi å andra sidan inget resultat från regeringen kan det ju finnas anledning att återkomma med frågan igen. Fru talman! Vi anser att det är angeläget att riksdagen förtydligar vilka målsättningar som vi skall ha för den svenska jordbrukspolitiken. De övergripande målsättningar som riksdagen tidigare har fattat beslut om är inte tillräckliga. Mot bakgrund av den strukturrationalisering som pågår och accelererar och de förhandlingar som varit inom EU om den framtida jordbrukspolitiken, så vill jag särskilt lyfta fram behovet av preciserade målsättningar om en regional balans, ett varierat odlingslandskap och en levande landsbygd. Detta är målsättningar som inte får hotas i arbetet med utformandet av en ny jordbrukspolitik. Jag vill därför yrka bifall till vår reservation 2 under mom. 1 där vi föreslår en precisering av de övergripande målen för jordbruket. Vi står självklart bakom våra andra reservationer, men för att spara tid yrkar jag inte bifall till dem nu.
Fru talman! Det var intressant att höra att Vänsterpartiet nu här läcker att det skall bli en sänkning av elskatten. Vi må hoppas att det är sant. Men jag hoppas att det blir mer än så. Det vore således välgörande att få ytterligare besked. Jonas Ringqvist tar sedan upp djurhållningen, som bättre måste anpassas till markanvändningen. Det är självklart ett önskemål som man kan ha men det är en omöjlighet. Vi har ju en verklighet som gör att besättningarna blir allt större för att man skall kunna hänga med. Mot den bakgrunden är resonemanget här från talarstolen orealistiskt. Målet om 30 % ekologisk odling, Kravodling, vill jag också påstå är orealistiskt. Vi ställer upp på marknadens, konsumenternas, vilja att köpa och betala för det Kravodlade. Det blir då ett högre pris men det är inte säkert att livsmedlen för den skull är bättre. Det gör att man kan råka vilseleda konsumenter. Om målsättningen är 30 % ekologisk odling är vi farligt ute. Vi har ställt upp på det mål som föreligger, nämligen 10 %. Vi menar ändå att det är konsumenternas vilja att köpa och betala för produkterna som avgör produktionens omfattning. Det är säkrast också för de duktiga Kravodlare som vi har. Om fler och fler gick in och det blev överskott skulle man inte få ut det pris som behövs. Därmed slås nästan allihop ut, och det vore väldigt olyckligt, menar vi. Det är genom det konventionella jordbruket, som har en miljöinriktning, som vi, enligt vår mening, får den största miljövänligheten. Jag ifrågasätter därför lite grann de här planerna. Kommer det alltså ytterligare sänkningar i den vårbudget som ni medverkar till?
Fru talman! Jag står inte här och "läcker" någonting, utan jag talar om vad Vänsterpartiet driver och ett bra tag har drivit. Gentemot regeringen driver vi frågan om elskatten och eldningsoljan, steg 1 i Björks utredning. När det gäller dieseln och den diskussionen menar jag att de förslag som lagts fram inte är realistiska. En sänkning av dieselskatten är politiskt inte realistisk. Däremot har jag tidigare här i talarstolen efterfrågat en konstruktiv diskussion om hur vi kan återföra de pengarna till jordbruket. De borgerliga partierna har inte deltagit i den diskussionen, inte heller företrädarna för LRF, utan det har varit en ensidig diskussion om skattesänkningar som inte leder någon vart. Vi behöver därför en konstruktiv diskussion om hur de pengarna i så fall på lämpligt sätt kan återföras. Det hävdas att det är orealistiskt att integrera djurhållningen med växtodlingen. Tvärtom, det är en nödvändighet. När vi i vintras hade vår jordbrukshearing i förstakammarsalen hävdade Sten Ebbersten, professor på SLU, att den enskilt viktigaste åtgärden för att minska jordbrukets miljöbelastning är att djurhållningen integreras i växtodlingen. Samtidigt skulle det vara orealistiskt att hävda att det är möjligt med 30 % ekologisk odling. Men precis samma argument mötte de ekologiska lantbrukarna för tio år sedan när de hävdade att jordbruket år 2000 till 10 % skulle vara ekologiskt jordbruk. I dag är vi nästan framme vid år 2000 och har nästan 10 % ekologiskt jordbruk. Det var alltså fullt rimligt. Nästa steg är också fullt rimligt. Det är nämligen inom den ekologiska odlingen som vi kan ta hem en ökad lönsamhet för svenskt jordbruk. Slutligen handlar det om det konventionella jordbruket och dess miljöanpassning. Men en stor del av mitt huvudanförande handlade just om hur vi anpassar det konventionella jordbruket till ekologiska förutsättningar. Det är fullt möjligt, och det är en viktig del att arbeta med.
Fru talman! Jordbruket behöver inte mer bidrag, utan man behöver lägre kostnader. Det är vårt alternativ. Här tycks Jonas Ringqvist vara inne på att vi i stället borde styra vissa stödåtgärder dit där behoven är som störst. Men vi vet att detta leder till orättvisor och till stora svårigheter. Därför är den enklaste vägen att förbättra möjligheterna, inte minst för de små animalieproducenterna, att sänka de totala kostnaderna i produktionen. Man får lägre kostnader inte minst för foder om det blir lägre gödsel och dieselskatter. Det ekologiska jordbruket, Kravjordbruket, belastas svårt av dieselskatten. I allmänhet får man köra med traktorer mer än som sker i det konventionella jordbruket. Därför tycker jag att resonemanget här inte är riktigt relevant. Ni i Vänsterpartiet talar om styrda skattesänkningar. Vi från vår sida vill ha skattesänkningar, inte minst för dem som har de lägsta inkomsterna. Det gör ju att de får ett bättre utrymme för att köpa mat av hög kvalitet. Där har vi en klar linje. Ni talar om sänkta skatter i dag för vissa kategorier. Men vad händer i morgon? Kommer ni då att höja dem igen? Jag tror inte att Vänsterpartiets linje är realistisk i det avseendet. När det gäller det ekologiska jordbruket är jag oroad för om man provocerar eller så att säga stöder fram en ökad odling. Marknaden måste få avgöra. Jag tror att det är säkrast för de duktiga Kravodlare som vi i dag har. Den säkraste utvecklingen är alltså att man marknadsanpassar sin produktion. Då får man så mycket betalt som behövs för att det skall gå runt.
Fru talman! I Björks utredning hävdas det att de skattesänkningar som Moderaterna föreslår i första hand gynnar de stora spannmålsodlarna. I förra debatten, före jul, om energiskatterna hade jag två exempel. Det ena gällde en producent av ekologisk mjölk. Med en dieselskattesänkning skulle han få 8 000 kr i skattesänkning, medan en spannmålsodlare med 200 hektar spannmål skulle få 75 000 kr, alltså tio gånger så mycket. Är det de bönderna som Ingvar Eriksson känner att vi skall stödja?

Fru talman! Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri har definitivt möjligheter för framtiden. Svenskt jordbruk står väl rustat med miljömässigt och djurhållningsmässigt bra producerade livsmedel. Det är en slutsats som dragits efter det att jag under de senaste månaderna åkt runt och träffat lantbruksföretagare inom de olika delarna av jordbruksnäringen och också företrädare för livsmedelsindustrin. I dag är det också helt tydligt att bonden vill vara en företagare som producerar livsmedel för marknaden. Så långt är allt väl. Fru talman! Det är också helt klart att man vill ha rättvisa. Man vill kunna konkurrera på lika villkor, på de villkor som omvärlden har. Det innebär i klartext att man vill att vi här i Sveriges riksdag skall börja plocka ut stenarna från den extra skatteryggsäck som svenska bönder bär på i förhållande till sina konkurrenter i andra länder. På den punkten finns det i betänkandet en fyrpartireservation, reservation 12, som jag yrkar bifall till. Den här diskussionen har vi haft några gånger. Vi står fast vid vår linje och hoppas att det i dag kan bli en majoritet för detta. Jonas Ringqvist har faktiskt lite grann lagt upp bollen. Han är ju beredd att börja plocka ur stenarna. Här kommer min första fråga till utskottsmajoritetens företrädare: Om ni inte i dag vill börja med att lätta den här ryggsäcken, om det inte vinner i dag, kommer det då förslag i vårpropositionen? 18 december förra året att skattefrågan skulle komma fram i början av nästa år. Den "början" har väl snart runnit ut. Kommer det ett förslag nu, Inge Carlsson? Är det så, Jonas Ringqvist, att vi nu har en riksdagsmajoritet för att börja lyfta bort stenarna? Elskatten har nämnts. Det budskapet framförde ni ju i skattedebatten för några veckor sedan, och vi har just hört det upprepas. Skall vi dra någon slutsats av det är den väl att om det fanns en hemställan i dag om att sänka elskatten så skulle det finnas en majoritet här vid en omröstning. Är det rätt uppfattat, Jonas Ringqvist, och är det det vi kan förvänta oss nu i vårpropositionen? Och om det inte ligger där, så måste ju konsekvensen av vad Vänsterpartiet nu har sagt vara att vi ändå har en majoritet för den delen i den kommande riksdagsbehandlingen. Jag vet att det är väldigt många som väntar på ett besked i den här frågan, och jag hoppas att det skall kunna bli någon form av besked under den här debatten. Sedan är det ju också så, Jonas Ringqvist, att vi givetvis är beredda att gå in i en konstruktiv debatt om tekniska upplägg för sänkning av de här skatterna - det har jag för min del sagt hela tiden - men vi vill veta att det blir någonting nettomässigt, något rejält resultat för Sveriges bönder. Då ligger ändå den Björkska utredningen i grunden som ett bra upplägg för hur det här skall göras. För oss kristdemokrater är ju fortsatt jordbruksproduktion i hela Sverige en förutsättning för en levande landsbygd. Det går aldrig att kompensera vår basproduktion, jord och skogsbruk med andra aktiviteter eller stöd och ersättningar. Vi måste ha sådana villkor för näringen att man kan driva sitt företagande, vilket är grunden för sysselsättning och boende på landsbygden. Det handlar också om att förvalta ett arv, åkermarken, för framtida generationers behov av livsmedelsförsörjning. Vad gäller kristdemokraternas syn på inriktningen av jordbrukspolitiken yrkar jag bifall till reservation 10. I det sammanhanget vill jag också nämna den reservation från vår sida som tar upp krav om att befria lantbrukaren från kostnader för kartavgifter samt ett avvisande av neddragningar av ramen för miljöersättningsprogrammet. Jag kan också kommentera Jonas Ringqvists inlägg om återförsel av näringsämnen till jordbruket. Den frågan har vi ju drivit här under flera år från kristdemokraternas sida. Jonas Ringqvist hoppades på att regeringen skall komma någonstans, men än så länge har den inte gjort det. Det är därför vi fullföljer kravet på handling från regeringens sida. Det har alltså inte hänt något på flera år, så det gör inget om ni vänsterpartister backar upp detta förslag i omröstningen i kammaren i dag också. Det ger ju ändå lite ökad tyngd åt det. Vad gäller frågor som rör hästnäringen och trädgårdsnäringen kommer Caroline Hagström att ta upp våra synpunkter senare. Jag vill också gå in på förhandlingsresultatet vad gäller EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vårt synsätt är ju att regeringen gått in med en felaktig ansats i de här förhandlingarna, och genom att man drivit en extrem linje innebärande kraftig prispress på jordbruksnäringen, framför allt för mjölkproduktionen, har möjligheterna att få uppbackning för specifika svenska intressen minskat. Det visar sig ju nu också i form av en ökad konkurrensnackdel gentemot Finland med över en halv miljard kronor. Sammantaget får man väl ändå vara tacksam för att EU:s jordbruksministrar avvisade den svenska linjen om ökad prispress på bönderna. Nu finns ändå förutsättningar för fortsatt livsmedelsproduktion i hela landet. I egna och med Centerpartiet gemensamma reservationer har vi redovisat vårt synsätt på den gemensamma jordbrukspolitiken och på hur Sverige borde ha förhandlat. På en punkt skulle jag nu vilja ha ett svar av majoritetsföreträdarna. Hur blir det med oljeväxterna? På den punkten har getts lite olika och svävande besked. Kommer Sverige att från början, när nedtrappningen av arealersättningen för oljeväxter påbörjas, använda sig av möjligheten till ett särskilt miljöprogram för denna odling? Det tror jag är helt nödvändigt för att vi inte skall tappa ytterligare inom den sektorn. Som alla vet är just oljeväxter viktiga för en bra växtföljd. Fru talman! Trots det positiva som finns inom svenskt jordbruk - jag inledde med det - ställdes ändå näringen under föregående år inför större svårigheter än på åratal. Det här berodde bl.a. på väderläget och fallande exportmarknader för griskött. Också inom mjölkproduktionen märks nu mycket tydligt att många företagare upphör med sin verksamhet, och det beror i första hand på inhemska pålagor. Regeringen har ju tillsammans med näringen haft en särskild arbetsgrupp som skulle se på möjligheten att backa upp de bönder som råkat mest illa ut på grund av vädersituationen. Enligt Jordbruksverket har man räknat på en förlust på närmare en miljard kronor för jordbruksdelen. Det vore intressant om Inge Carlsson från Socialdemokraternas sida kunde säga vad resultatet av arbetet har blivit. Jag har sett en tidningsuppgift, som jag inte tycker var riktigt seriös på den punkten. Om den skulle vara riktig är det definitivt inte en tillräcklig insats för att stötta de bönder som i dag står inför ett stort, svart hål. Det handlar om ekonomisk överlevnad. Vi kan stötta och hjälpa så att man klarar den här situationen på några års sikt, men då måste också viljan finnas från regeringens sida. Det skulle också vara intressant att höra om Inge Carlsson har några idéer om hur grisproduktionen kan stöttas och om han har något recept mot avtappningen av mjölkbönder. Från Kristdemokraternas sida har vi ju lagt fram förslag, men socialdemokraterna har avvisat dessa. Har ni något annat i stället? En annan frågeställning gäller exportsatsningar. Andra länder backar upp näringen med rejäl stöttning för exportsatsningar. Här handlar det om uthållighet, långsiktighet och en professionell livsmedelsindustri, men också staten behövs som uppbackning. Då kan man fråga sig varför vi från den svenska statens sida inte backar upp och stöttar vår jordbruksnäring som många andra länder gör. I andra länder ser man näringen som en nationell resurs som man skall värna och backa upp, och det är de tagen jag skulle önska mer av också från den svenska regeringens sida. En annan aspekt på det här är ju livsmedelsindustrin, som ju är helt beroende av jordbruksnäringen. Man är ju beroende av att få råvaror. Om det blir sviktande råvaruförsörjning till industrin är det klart att man tvingas rationalisera. Jobb försvinner, och det är inte få jobb det handlar om. Det är många jobb det handlar om, och de finns runtom i hela Sverige. Här kan man fundera på om regeringen verkligen ser det här tydliga sambandet mellan att vi just har en jordbrukspolitik som skapar villkor som gör att vi har en aktiv företagare som kan försörja vår livsmedelsindustri med råvaror. Det finns en koppling här: Om vi inte fixar det, ja, då tappar vi enormt många jobb med en ökad arbetslöshet som följd, och det är ju just kampen mot arbetslösheten som borde vara det centrala. Fru talman! Det behövs definitivt en omläggning av jordbrukspolitiken. Nu borde det handla om att föra en politik som gagnar svenska livsmedelsprodukter som i förhållande till många andra länder produceras miljövänligt och med god djuromsorg. Jag ser vare sig miljövinster eller någon annan poäng med att vi får mer importlivsmedel, utan samma miljöoch djurhållningskrav som Sverige har, och också som en konsekvens ökande svensk arbetslöshet. Jag hoppas fortfarande på ett omtänkande från riksdagsmajoritetens sida, och om näringen får rätt signal så står man rustad. Det här skulle kunna bli en väsentlig del av ett Sverige i tillväxt, och det måste ju vara allas vår ambition. Ge rätt signal nu, Inge Carlsson!

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till reservation nr 11 och reservation nr 12. Självklart står jag emellertid bakom samtliga de reservationer där mitt namn förekommer, men jag nöjer mig alltså så här långt med att yrka bifall till nr 11 och nr 12. Fru talman! Jag hoppas att vi som är närvarande i den här kammaren som företrädare för skilda politiska partier till att börja med kan bli överens om tre saker. För det första hoppas jag att vi kan bli överens om att jordbruket är drivkraften och motorn på den svenska landsbygden, dvs. en verksamhet som håller i gång andra verksamheter. För det andra hoppas jag att vi kan bli överens om att det är viktigare nu än någonsin tidigare att vi inger den svenska jordbruksnäringen hopp och framtidstro, så att man återfår investeringsviljan. För det tredje hoppas jag att vi kan bli överens om att det behövs en nyrekrytering av företagare till näringen så att näringen inte successivt tunnas ut och kanske rentav avvecklas. Min fråga blir följaktligen i första hand till företrädarna för utskottsmajoriteten om vi är överens om de tre påståenden som jag har gjort? Jag skulle därtill vilja utveckla det här lite grann och konstatera att jordbruket är en av förutsättningarna för en levande landsbygd i hela landet. Jordbruket genererar sysselsättning och service till andra, sådana som inte är direkt sysselsatta inom jordbruksproduktionen. Det kan gälla offentlig service i form av sådant som dagis och skolor.

Det leder också till att vi kan behålla, och kanske t.o.m. utveckla, sysselsättningen inom livsmedelsindustrin och bland underleverantörerna till det svenska jordbruket. Totalt handlar det i dag som bekant om inemot 300 000 människor som är sysselsatta kring jordbruket i vårt land. Det är alltså en väldigt stor verksamhet. Jag tycker att vi bör göra allt för att hålla i gång och utveckla den här delen av vår arbetsmarknad - dels för arbetsmarknadens skull, dels också för den svenska landsbygdens skull. Jag anser att regeringen och majoriteten i utskottet har underlåtit att vidta de åtgärder som krävs för att inge hopp och framtidstro för näringen totalt sett, men framför allt för att inge hopp och framtidstro till de unga som skulle kunna vara beredda att gå in i näringen. En del av dessa avstår av de här skälen och ägnar sig åt andra verksamheter. För en del finns det tyvärr inga andra verksamheter. Det leder i sin tur till sysslolöshet och arbetslöshet för de människorna. Då leder detta resonemang till min andra stora fråga. När kommer det besked om den Björkska utredningen, besked som kan innebära att näringen inges hopp och framtidstro? Händer det över huvud taget något på det här området? Det är ju nu drygt ett år sedan den statliga utredning som Gunnar Björk ansvarade för lade fram sitt förslag. Normalt borde den tiden ha räckt till för att lämna besked omkring vad regeringen och dess stödpartier har för avsikt att göra med anledning av den statliga utredningen. När kommer beskeden? Det vanliga svaret på den frågan brukar ju vara att de kommer i skatteöverläggningarna. Dessa har som bekant pågått en tid nu, och de kan efter vad jag förstår pågå länge än. Det är alltså dags att upprepa den fråga, eller det påstående, som jag tog upp vid vår förra ganska omfattande debatt i det här ämnet: Är regeringen inte beredd att lyfta ut den här frågan, att ta sitt ansvar och inge hoppet och framtidstron i samband med att man nu måste presentera en vårproposition? Därmed skulle man så att säga avsluta den här delen av den på sitt sätt ganska destruktiva debatt som vi har haft i Sverige. Så över till den andra stora frågan kring jordbruket för närvarande. Den rör de s.k. agendaförhandlingarna. Det skall då först konstateras att lönsamheten i det svenska jordbruket är mycket låg för närvarande. Lönsamheten har därtill sjunkit till ungefär hälften av vad den var under 1980-talet. Lönsamheten är ungefär en tredjedel jämfört med de övriga nordiska länderna. Nu har Sverige som land bidragit till att det blev ytterligare prissänkningar genom de förhandlingar som vi gemensamt har genomfört nere i Europa. Därmed blir det ytterligare sänkt lönsamhet. Självklart innebär detta ytterligare ett mycket allvarligt hot mot det miljövänliga svenska lantbruket, mot den miljövänliga svenska livsmedelsproduktionen, mot de inemot 300 000 personer som är sysselsatta i och kring jordbruket och mot det öppna svenska odlingslandskapet, som jag hoppas att vi alla värnar om. Det är oerhört tungt för Sveriges bönder att åse hur Sverige har skött agendaförhandlingarna och slagits för större prissänkningar än vad som trots allt blev fallet i jordbruksförhandlingarna. Detta skulle, om man hade lyckats från Sveriges sida, ha lett till att Sveriges bönder och det svenska jordbruket hade drabbats än hårdare beroende på bl.a. vårt nordliga läge och vårt höga skattetryck. Nu har alltså regeringen snart att presentera sin vårbudget. Jag förutsätter att det i denna proposition finns förslag om borttagande av hela den skatteryggsäck som belastar det svenska jordbruket. Som framgått av min redovisning kommer jordbrukets intäkter att sjunka från en redan låg nivå. Särskatterna måste alltså avvecklas nu.

Fru talman! Jag och Folkpartiet tror på de svenska bönderna. Vi har uppfattningen att svenskt jordbruk har möjligheter att i framtiden vara konkurrenskraftigt. Men det är också vår uppfattning att de svenska bönderna i dag har svårigheter att leva upp till alla sina krav. Bönderna skall inte bara ge oss mat av god kvalitet till bra priser. De skall också medverka till att hålla landsbygden levande. De skall medverka till att bevara biologisk mångfald. Förklaringarna till svårigheterna är ju främst att det svenska jordbruket har en ogynnsam konkurrenssituation. Vissa av jordbrukets skatter är högre än omvärldens. Till det kommer att de svenska jordbrukarna har uppgifter när det gäller öppet landskap, djurskydd och naturvård som är större än i de flesta andra länder. Det är också Folkpartiets mening att strävan mot ett hållbart, lönsamt jordbruk som är i balans med naturen skall kunna fortsätta och intensifieras. Det innebär bl.a. att föroreningar av odlingsmarken av tungmetaller från konstgödsel eller bekämpningsmedel måste elimineras och användning av ändliga naturresurser, som fossila bränslen och fosfor, minimeras. Lantbrukarna skall ges ersättning för de här uppgifterna. En möjlighet är arealersättning för öppet, välvårdat landskap. Vi menar att ansträngningarna i EU för att få genomslag för en sådan här politik måste öka. EU:s jordbrukspolitik måste påverkas i en mer miljövänlig riktning. Vi skall verka för att de avgifter som införts hos oss av miljöskäl, och som försvårar konkurrenssituationen, införs i vår omvärld. Hit hör ju dieselskatten och skatten på konstgödsel. Andra avgifter som innebär tunga bördor för jordbruket, t.ex. elpriser och skatt på eldningsolja, och som försvårar möjligheterna att nå lönsamhet i näringen måste omprövas. Fru talman! Därför är det glädjande att höra Jonas Ringqvist i dag tala om att vi nu måste vidta åtgärder för att sänka de här kostnaderna för bönderna. Det skulle kunna finnas en majoritet i riksdagen i dag för att omgående vidta den sortens åtgärder. Uppgörelsen inom EU innebär ju knappast någon förbättring för svenska bönder. Den måste ses som ett steg mot ett avreglerat jordbruk. Det är vår uppfattning att de högt ställda miljömålen är möjliga att uppnå samtidigt som vi kan åstadkomma en förbättrad lönsamhet i jordbruket. Just nu är det långt till måluppfyllelsen. Jordbruket har stora lönsamhetsproblem och miljömålen uppnås inte. Exempel på misslyckanden, vill jag påstå, är målet om att utsläppen av kväve skulle halveras mellan 1985 och 1995. Ett annat exempel är att användningen av bekämpningsmedel skulle halveras från 1990 till strax efter mitten av 1990-talet. Basen för sysselsättning och boende på landsbygden är konkurrenskraftiga småföretag, och inte minst jordbruks och livsmedelsföretag, i kombination med - och det tycker jag är viktigt att säga - möjligheter till komplettering genom besöksnäringen, t.ex. leva på gård, uthyrning av stugor, naturupplevelser, jakt och fiske. Åtgärder som stimulerar småföretagande, via borttagande av onödigt regelverk, och åtgärder som stärker lantbrukarnas internationella konkurrenskraft och skapar likvärdiga villkor med andra näringar måste nu vidtas. Regeringen har aviserat sådana åtgärder för ganska länge sedan. Jag trodde att åtgärder då skulle komma att presenteras, men ingenting händer. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 5 och till reservation 12.

Fru talman! Man får nästan déjà vu-upplevelser när man hör debatten. Vi har haft den några gånger förr, men vi kör väl den en vända till. Vi i Miljöpartiet anser att det är mycket angeläget att ha kvar det svenska miljöstödet, trots att det är 2,6 miljarder högre än det danska. Vi tycker att det är mycket angeläget att ha kvar det nationella stödet på över 300 miljoner som går till Norrland, trots att det inte finns någon motsvarighet i Danmark. Vi vill inte införa skatt på jordbruksmark på 500 miljoner för att man har det i Danmark. Vi anser alltså att det svenska jordbruket måste ha kvar de fördelar som finns här. Det är viktigt att poängtera det. Vi motsätter oss starkt den vilja som finns i dag att plocka bort 700 miljoner i dieselskatt, samtidigt som man inte reagerar när regeringen ber utredningen om miljöstödet att titta på vad ett halverat miljöstöd skulle innebära. Det handlar om att ta bort 1,4 miljarder och vinna 700 miljoner. Vad är det för underlig Ebberöds bank? Det ställer vi inte upp på. Det finns alltså anledning att försvara det som är skillnaden när det gäller vad svenskt jordbruk får jämfört med danskt. Det gynnar miljön, och vi pratar alla så varmt om miljön när det gäller jordbruket. Sverige har också det billigaste elpriset i EU. Det är värt att notera. Vi i Miljöpartiet vill ha ett långsiktigt hållbart jordbruk. Vi tycker att det uttrycks väldigt bra i Vänsterpartiets reservation 2 som vi kommer att stödja. Vi har själva ett särskilt yttrande i den delen. Vi anser att ett ekologiskt lantbruk måste vara målet. En del av det som har förhandlats i Agenda 2000 tycker vi känns bra. Det är ganska intressant att höra Folkpartiet här beklaga att Agenda 2000 var så förskräckligt dåligt samtidigt som 360 miljoner kommer till gräsensilage. Det är exakt den summa som sänkta el och eldningsoljeskatter skulle ge. Varför är 300 miljoner bra i det ena fallet och dåligt i det andra fallet? Det är mycket märkligt. Eller är det så att man har glömt att läsa siffrorna kanske? Jag vet inte. Vi tycker att den kamp som ekologiska lantbrukare för med 30, 20, 10, dvs. 30 % ekologisk odling fram till år 2010, är mycket bra. Det intressanta är att det börjar bli bråttom för de svenska bönderna. Jag pratade med Konsums inköpare av ekologiska produkter häromdagen. Nu ger Konsum upp. De går till Danmark. Och det är inga små volymer det handlar om. Det är stora volymer, och det är mycket allvarligt. Konsum har alltså i flera år kämpat för att få fläsk och kött till sina butiker. De vill lägga upp en upphandlingsplan på 3 000 ton produkter. Det handlar om långa serier med säkra avtal med bönder, men de får nobben. De får 500 ton från det svenska lantbruket. Det är 20 % av det fläsk de har begärt. De lyckas inte att få fram de sammansatta produkter som de vill ha, så nu ger de upp och går till Danmark. Nu tecknar de leveransavtal med danska ekologiska odlare. Där har det nämligen hänt mycket under de senaste åren. Det finns länder som börjar inse att detta är framtidens marknad. Man gör också något som borde oroa många i de svenska bondeleden. Man hjälper svensk livsmedelsindustri att knyta kontakter utomlands för att få in ekologiska produkter för sin livsmedelsproduktion. Man kommer inte att ha några som helst avanser av detta, utan man gör det för att få ut de här produkterna i handeln. Man vill ha dem eftersom konsumenterna efterfrågar dem. Det finns alltså risk för att vi missar det som vi i Miljöpartiet har sagt gång på gång, nämligen att det gäller att hoppa på det ekologiska tåget innan det är för sent. Det börjar lämna perrongen nu. Det diskuteras mycket om denna ryggsäck. Samtidigt kan man konstatera att Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Ekologiska lantbrukarna, Lantarbetarförbundet och småbrukarna i Sverige motsätter sig den. Naturskyddsföreningen gick så sent som den 23 februari i år ut med ett pressmeddelande där det står: LRF tappar sin miljöprofil. Det här är allvarligt. Det innebär att det som det svenska lantbruket har sagt sig stå för inte blir riktigt lika trovärdigt. Kampanjen På väg mot ett av världens renaste jordbruk blir inte så trovärdig när man hamnar i konflikt med dessa organisationer som jag just har räknat upp. De anser att detta med dieselskatt, handelsgödsel och bekämpningsmedelsskatt kanske inte är så förfärligt bra om man skall vara på väg mot ett av världens renaste jordbruk. Det går liksom stick i stäv. Vi i Miljöpartiet har sagt att vi kan tänka oss att sänka el och eldningsoljeskatten till den nivå som gäller för tillverkningsindustrin under förutsättning att den här skattesänkningen, 360 miljoner, hämtas hem inom energisektorn. Det är ett krav från vår sida. Detta driver vi naturligtvis också i olika samtal med regeringen. De övriga skatterna är vi inte villiga att sänka. Vi är besvikna över att det från bondehåll är så svårt att få i gång en diskussion om alternativ till dessa miljöskatter. Det finns ju annat att titta på. Vi har tagit fram en intern PM för att titta på vad som finns, och jag kan säga att det inte är några svårigheter att hitta andra alternativ. För oss är naturligtvis sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter viktigt. Det är ett led i vår skatteväxling. Men det finns också annat. Jag kan bara nämna avbyteriet. Där går det i dag snabbt utför. Och där handlar det om jobb, dessutom kvinnojobb. Man räknar med att från 1994 sjunker antalet anställda inom avbyteriet med ungefär hälften. Det försvinner arbeten inom lantbruket. Man kan diskutera varför. Ett av skälen är naturligtvis att de bönder som i dag har det svårt, kött och mjölkproducenterna, inte har råd med de nya priser som blir om inte avbyteriet subventioneras. Vi anser att staten bör fundera på hur man skall hantera det. Dels utsätts de här bönderna för en enorm press därför att de aldrig kan vara borta, dels handlar det faktiskt om konkreta arbeten. Det är dessutom ofta kvinnoarbeten i glesbygd, sådana som det är mycket ont om. Det finns också annat som vi har tittat lite på. Den kadaverhantering som vi har fått från EU därför att de har andra sjukdomar än vi har kostar svenska bönder 50 miljoner. Det kanske inte är någon stor summa, men det är ändå en summa som vi tycker att man borde titta på och lyfta av. Det finns mycket att säga om det svenska lantbruket. Låt oss slå vakt om miljöstödet och inte bara prata om lika konkurrensförhållanden när det faktiskt finns fördelar i det svenska systemet. Det finns t.ex. mer pengar när det gäller miljöstöd. I den diskussion som hölls i miljö och jordbruksutskottet tycker vi att professor Sten Ebbersten mycket tydligt uttryckte vad som måste göras i svenskt lantbruk. Jag läser innantill: Den enskilda åtgärden som ur odlingssynpunkt skulle vara mest gynnsam är att åter integrera växtoch djurproduktionen med varandra på ett balanserat sätt lokalt och regionalt. Han säger också att detta skulle minska växtnäringsläckaget och medföra en bättre hushållning med växtnäring genom ett bättre kretsloppstänkande i handling. Det skulle minska pesticidåtgången genom varierande växtföljd och gynna den biologiska mångfalden i landskapet, och det skulle stärka markbördigheten. Sten Ebbersten är en ganska tung person i sammanhanget. Han har varit professor i många år och har ägnat sig åt det här. Det borde vara dags för oss som skall skapa ett svenskt långsiktigt hållbart jordbruk att fundera på hur vi långsiktigt vill göra detta. Det är så att ekonomiska styrmedel i jordbruket har visat sig ha enorm genomslagskraft. De slår igenom direkt. Jag bor i en dal som under hela året var ljusblå av lin. Lin är nämligen det som ger mest bidrag, framför allt om det odlas ekologiskt. Ekonomiska styrmedel fungerar. Låt oss använda dem. Det har skett en hel del under de här åren, som gör att det kanske finns anledning att inte bara rannsaka oss utan också de marknadsåtgärder som vidtas. Det har funnits ett antal ganska kritiska insändare på sista tiden. Man menar att lantbruket i Sverige också måste börja sälja sina produkter. I det exempel jag gav om Konsum kunde vi se att det är andra produkter än de som finns som efterfrågas och som nu kommer från andra länder. Vi som var på Grüne Woche i Berlin kunde se att det finns en mängd ekologiska produkter i andra länder. Sverige börjar ligga efter därför att vi har fastnat i denna diskussion om skatter. För något år sedan fick McDonalds inte längre fram svenskt kött. Svenska slakterier kunde inte leverera. Man tappade halva kundunderlaget till Tyskland. Det här var naturligtvis oerhört sorgligt, och jag hoppas att McDonalds återigen kan börja handla svenskt. Naturligtvis är det många svenska konsumenter som gärna köper svenskt. Men jag tror att i valet mellan konventionellt framtagna svenska produkter och ekologiskt framtagna danska väljer vi som vill köpa ekologiska produkter tyvärr de danska produkterna. Vi vill ha produkter som är framtagna på ett ekologiskt långsiktigt hållbart sätt, och då väljer vi det, också kanske för att sätta press på de svenska bönderna. Jag hoppas att vi kan lyfta blicken från denna ganska sega ryggsäcksdebatt, att vi kan komma vidare och fundera på vad det var vi långsiktigt egentligen ville med det svenska lantbruket. Jag yrkar bifall till reservation 19. Vi kommer i övrigt att stödja reservation 2 i betänkandet, men vi står naturligtvis bakom de reservationer vi har.

Fru talman! Gudrun Lindvall får inte stå i kammarens talarstol och inge kammaren villfarelser. Gudrun Lindvall står i talarstolen och gör något slags egen utredning om jordbrukets konkurrensvillkor i Sverige i förhållande till andra länders jordbruk, andra länders bönder. Nu är det så att staten har gjort en offentlig utredning, den s.k. Björkska utredningen. Där har man tagit hänsyn till att vi förvisso har lägre skatter på en del saker i Sverige, samtidigt som våra konkurrentländer och kolleger i andra länder har högre skatter på vissa saker. Man har alltså gjort en total jämförelse och därvid kommit fram till att det svenska jordbruket har en ryggsäck, negativa konkurrensvillkor, på i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. Gudrun Lindvall får icke stå i kammarens talarstol och göra egna icke adekvata jämförelser. Sedan skulle jag vilja återkomma till den fråga jag ställde till Gudrun Lindvall i debatten före jul. Är det Miljöpartiet som blockerar och hindrar regeringen från att komma fram till sin egen regeringsdeklaration, som blockerar att Sveriges bönder får likvärdiga konkurrensvillkor?
Fru talman! Mina siffror var ur Björks utredning. Jag har gjort en sammanställning av Björks utredning. Dock har jag kompenserat för det faktum att när Björk gjorde sin utredning utnyttjade vi inte hela det svenska miljöstödet. Det gör vi i dag, och det vore väl konstigt då om man i det fallet inte räknade upp de pengar som faktiskt går ut till svenska lantbrukare. Det är dock sorgligt att konstatera att av de nästan 2,8 miljarder som svenska bönder har till sitt förfogande och kan söka i miljöstöd används inte alltihop. Det är ungefär 800 miljoner som inte finner vägen ut till bönderna. Det här är beklagligt och det här måste vi politiker göra något åt. Nu står vi inför en förändring av miljöstödet. Vi måste verkligen fundera på varför det gick så. Tittar man på siffrorna kan man konstatera att det som används minst är det nya RE miljoner. Man kan också se att för flerårig vallodling finns det 600 miljoner, men det söktes 430 miljoner. Det finns alltså alla skäl i världen att mycket aktivt fundera på hur de svenska miljöstöden skall se ut, för 2,8 miljarder är mycket pengar. Miljöpartiet anser att det är mycket viktigt att de här pengarna kommer ut till lantbruket. Om stöden är rätt utformade skapar de bra miljöfördelar. Nu finns det mycket i t.ex. REKO stödet som med rätta har fått kritik. När det gäller skattesamtalen har jag klargjort Miljöpartiets ståndpunkt. Eskil Erlandsson vet att det här är en fråga som hanteras i de skattesamtal som sker. Där är alla partier med, och alla partier kan ta upp det här. Jag har sagt var vi står. Regeringspartiet får väl förklara var man står. Vänsterpartiet har förklarat var Vänsterpartiet står. Naturligtvis driver varje parti sina frågor. Men i ett samarbete är det givetvis också så att har man hjärtefrågor så driver man dem. Vi har sagt vad vi vill.
Fru talman! Vi är överens, Gudrun Lindvall och jag, om att vi självklart skall göra allt för att vi skall utnyttja de för Sverige framförhandlade stöden av skilda slag. Därvid ligger ett stort ansvar på oss som politiker och ledamöter av miljö och jordbruksutskottet.

Danskarna har t.ex. sänkt sin jordavgift, sin fastighetsskatt. Amerikanarna har lagt in ett antal miljarder dollar för att understödja sitt jordbruk. Men Sverige gör ingenting. Min fråga kvarstår: Är det ni som blockerar? Är det ni som håller tillbaka Inge Carlsson och hans vänner i det socialdemokratiska partiet?
Fru talman! För att vara kort och koncis vill jag säga att de här diskussionerna förs i skattesamtalen. Eskil Erlandsson har här från sitt parti en person närvarande som kan tala om det. Svaret är alltså nej. Vi påverkar inte regeringen att föra någon speciell politik i de här frågorna, utan diskussionen förs i skattesamtalen, där alla partier har möjlighet att lyfta fram detta. Såvitt jag har förstått har inte något parti - utom möjligtvis Centerpartiet - i skattesamtalen varit speciellt intresserat av att lyfta fram frågan om jordbruksskatterna. Det verkar vara något som man driver från talarstolen. När man kommer till konkreta samtal verkar intresset inte var riktigt så stort. Eskil Erlandsson vet ju liksom jag att det i skatteutskottet, där de här frågorna hanteras, inte är samma frenesi i argumentationen. Det här är frågor som måste hanteras i skattesamtalen, eftersom det gäller stora strukturella förändringar. Såvitt jag har förstått av partierna vill de föra de här diskussionerna i skattesamtalen. Man vill att frågor om förändringar på skatteområdet skall tas upp där. Vi får väl respektera det, även om vi i mångt och mycket gärna hade sett en större möjlighet att diskutera skatter i det samarbete som vi har med regeringen i dag. Detta vill dock regeringen inte göra. När det gäller budget 98, som kom i höstas, fick vi ett dokument som Socialdemokraterna och Centern hade förhandlat fram. I det ingick inte några sänkningar av miljöskatter för bönder. Det fanns inte så stora möjligheter att göra några förändringar i det sammanhanget, eftersom tiden var mycket knapp. Jag har klargjort vår uppfattning. Såvitt jag kan förstå finns det en ganska stor majoritet för att el och eldningsoljeskatten skall anpassas till den nivå som gäller för tillverkningsindustrin, men för oss är det oerhört viktigt att detta sker på ett sådant sätt att skattesänkningen kompenseras inom energisektorn. miljoner till 500 miljoner kronor. I dag tycks bönderna i alla länder föra ryggsäckskampanjer. Danskarna har fått 200 miljoner. Vi får väl se vad svenskarna får.
Fru talman! Jag vill först säga att kristdemokraterna har tagit upp jordbruksskatterna vid varje tillfälle i skattesamtalen och även markerat deras betydelse. Man får dock inte ta dessa samtal till intäkt för att inte agera, och det är risk för att så blir fallet. Gudrun Lindvall måste vidare svara på frågan vad det är för poäng med att föra en politik som innebär att vi riskerar att tappa än mer av svensk jordbruksproduktion. Vår jordbruksproduktion bedrivs på ett miljömässigt och djurhållningsmässigt betydligt bättre sätt än i de flesta länder runtom vårt eget. Vad är det för miljömässig poäng i att vi i svenska livsmedel skall öka importandelen, som vi faktiskt kan säga är producerad på ett sämre sätt? Jag förstår inte den miljöpoängen. Och varför skall den ekologiska bonden, som ju faktiskt behöver åka mera med sin traktor och använda mera dieselolja för att klara den ekologiska odlingen, straffas än hårdare av dieseloljebeskattningen än den konventionella bonden? På den frågan skulle jag vilja ha ett svar. Det är ingen nackdel att den ekologiska odlingen kan ökas, tvärtom. Vi har nu möjlighet att nå 10 procentsmålet, och vi kan då gå vidare. Vi måste också inse att den konventionella odlingen måste backas upp, så att den inte tappar kraft. Det som Gudrun Lindvall nyss sade om avbytartjänsten lät vidare väldigt vackert, men Gudrun Lindvall har ju ett ansvar för den budget som röstades igenom för inte så länge sedan. I den tog man bort de sista delarna av det statliga stödet till avbytarna. Vi har hela vägen ut försökt att backa upp detta stöd, men då har Gudrun Lindvall inte stått på barrikaderna. Nu upptäcker man helt plötsligt vilka problem som har uppstått ute i näringen. Det är lite sent påkommet, men det är ändå bra att detta har upptäckts. På den punkten kan vi kanske ta gemensamma initiativ så småningom. Det var vidare inte bara professor Sten Ebbersten som deltog på den här utfrågningen. Situationen i näringen presenterades faktiskt av en rad andra deltagare. Lyssnade inte Gudrun Lindvall på någon annan av dem som presenterade de problem som finns och vilka åtgärder som är nödvändiga för att vi skall få fart på jordbruksnäringen?
Fru talman! Först och främst tycker jag att det skulle vara lämpligt om Dan Ericsson lät de ekologiska lantbrukarna tala för sig själva genom sina organ. Ekologiska lantbrukare motsätter sig att dieseloljeskatten sänks. Däremot diskuterar man möjligheterna att titta på något annat än miljöskatterna, precis på det sätt som jag redovisat. I den PM som vi har tagit fram har vi naturligtvis samarbetat mycket med ekologiska lantbrukare. Vi har försökt att samarbeta också med LRF, men det har känts som om det där har funnits ganska lite av intresse. Vi har suttit tillsammans med LRF:s ledning och försökt ta upp en diskussion om vad den kan tänka sig i stället. Jag tycker att detta är en ganska viktig diskussion. Om vi är överens om att ha kvar svenskt lantbruk, måste vi titta på sådant som inte går stick i stäv emot miljömålen. Naturvårdsverket har varit mycket tydligt: Om man tar bort miljöskatterna i lantbruket, klarar vi inte miljömålen. Vi klarar alltså inte miljömålen om vi gör så som de borgerliga partierna här föreslår. Vi måste då hitta andra sätt att stödja svenskt lantbruk. Jag är övertygad om att svenska konsumenter vill ha svenska produkter och även är villiga att betala ett pris för detta. Vi politiker bestämmer inte priset per liter mjölk eller per kilo kött. Det är en fråga mellan konsumenter och producenter. Jag kan säga att den svenska importen av ekologiska produkter kommer att öka. Naturligtvis påverkar detta det svenska lantbruket, beroende på hur stort det blir. Det är intressant att höra att så mycket som 40 % av de svenska lantbrukarna börjar snegla på ekologisk produktion, eftersom de ser att konsumenterna långsiktigt efterfrågar denna. Jag hoppas verkligen att t.ex. Arlas drive just nu för att få i gång en mer ekologisk mjölkproduktion blir lyckosam. I dag är lönsamheten i ekologiskt lantbruk lite bättre än i det konventionella, men även där behöver det naturligtvis göras insatser, t.ex. kanske i form av en ny typ av lån för att klara nya investeringar. Det finns här mycket att titta på. Jag tycker att den diskussion som förs om dieselskatten tyvärr inte leder någonstans. Den ger inte heller det stöd som i dag efterfrågas. Jag skulle önska att vi kunde komma ett steg längre. Låt oss inte föra en jordbrukspolitik som går stick i stäv mot den miljöpolitik som förs.
Fru talman! Gudrun Lindvall säger att svenska konsumenter vill ha svenska produkter, men Gudrun Lindvall driver en politik som faktiskt minskar förutsättningarna för svenska konsumenter att köpa svenska produkter. Det går inte ihop. Inser inte Gudrun Lindvall att om hon nu blockerar förslag som skulle kunna göra att svensk livsmedelsproduktion kan utvecklas och stå stark, driver hon en politik som gör att svenska konsumenter kommer att få än färre svenska livsmedelsprodukter att efterfråga? Också jag har varit ute och träffat rätt många ekologiska odlare. Jag kan konstatera att de pekar på den här problematiken. Det handlar här om en helhetssyn på skattebelastningen på jordbruket som sådant. Jag sade förut att vi kan diskutera tekniker, och jag vill gärna återföra debatten till detta. Om vi nu skall ha miljöavgifter skall de gå tillbaka till näringen för miljöinsatser där, men vi måste ha samma konkurrensförhållanden som omvärlden. Jag tycker fortfarande att Gudrun Lindvall är mig svaret skyldig när det gäller avbytartjänsten. Har Gudrun Lindvall och Miljöpartiet tänkt om, så att man nu är beredd att backa upp ett stöd till mjölkproducenter som behöver ha den här avlastningen? Ser man från statens sida detta som ett socialt ansvar? Jag skulle allra sist vilja att Gudrun Lindvall tar reda på fakta vad gäller McDonalds och köttet. Jag har efter det att Gudrun Lindvall upprepat sin uppgift flera gånger kontrollerat den. Det som Gudrun Lindvall säger är inte korrekt. Det är fråga om svenska produkter.
Fru talman! När det först och främst gäller McDonalds: Gå in och fråga deras anställda om de har svenskt kött! De säger inte längre att de har det. Svenska slakterier tappade ungefär hälften av avsättningen därför att de inte kunde leverera. Svaret är återigen: Nej, Miljöpartiet blockerar inte den här frågan, eftersom diskussionen härom förs på en annan nivå, nämligen i skattesamtalen. Jag har klargjort vår linje. Vi kan tänka oss att sänka el och eldningsoljeskatterna till tillverkningsindustrins nivå under förutsättning att de skatterna hämtas hem på andra ställen än inom energisektorn. Jag tycker att vi är ganska konstruktiva i detta sammanhang. Om de skatter som man vill sänka, miljöskatterna, går stick i stäv mot miljömålen och man samtidigt vill ha kvar svenskt lantbruk, måste man titta på alternativen, och det har vi gjort. Vi har tagit upp en rad alternativ som vi vill titta på. Vad gäller avbytartjänsten vill jag säga att den inte avskaffades hösten 1998. De sista pengarna togs bort tidigare. Det har träffats uppgörelser mellan Socialdemokraterna och Centern om detta. Vi har reserverat oss samtliga gånger utom vid det sista tillfället. Vi blev vid en föredragning övertygade om att LRF ansåg att det var ett bra steg som skulle tas. Man ansåg att man skulle klara det här själv inom näringen. Jag beklagar det. Vi har tittat på vad som sedan har hänt och kan konstatera att det som LRF då sade inte har skett. Priserna för avbyteri har gått i höjden och har mer än fördubblats. Antalet anställda inom avbytarverksamheten har gått brant nedåt. Jag kan ta ett exempel från Gotland. När det var som mest var 47 personer anställda på helårsbasis, och i dag är man några få. Vi är alltså villiga att se över möjligheten. Tyvärr finns det ett motstånd mot det här hos lantbruket, som inte vill att staten skall gå in och stödja avbyteriet utan tycker att de former som nu byggs upp med enskilda företag är bättre. Men vi är alltså villiga att se över det hela, av flera skäl. Dels anser vi att de bönder som behöver detta drabbas hårt, dels är det kvinnojobb i glesbygd.
Fru talman! I den här debatten, men även i den förra debatten vi förde, tycker jag att vi ger en alltför negativ syn på det svenska jordbruket och på den svenska bonden. Vi har lantbrukare i Sverige som är kunniga, kvalitetsmedvetna och i allt högre grad miljömedvetna. Jag tycker att det är synd att vi från talarstolen ger en så negativ bild. Jag håller också med om, vilket jag skulle ha sagt i mitt anförande, att den svenska debatten i dag är inskränkt och att den borde vara bredare. Svensk jordbrukspolitik handlar naturligtvis om mer än skatterna, även om det är oerhört viktiga frågor. Fru talman! Det är uppenbart att Miljöpartiet i de samtal som förs bidrar till att blockera och förhindra att några som helst åtgärder vidtas när det gäller jordbrukets kostnader. Gudrun Lindvall talar också om andra lösningar. Vilka sådana samtal förs? Om det nu är så att ni inte åstadkommer att någonting händer när det gäller jordbrukets kostnader förväntar jag mig att ni åstadkommer någonting när det gäller andra lösningar i miljöpolitiken. Men det är tyst kring de frågorna. Jag skulle vilja veta vilka samtal som pågår. Fru talman! Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om miljöorganisationerna och exempelvis uppgiften om Svenska naturskyddsföreningens ställningstagande. Gudrun Lindvall sade i anförandet att de uppräknade organisationerna har motsatt sig att några åtgärder vidtas när det gäller ryggsäcken. Sanningen är att Svenska naturskyddsföreningen har motsatt sig en sänkning av dieselskatten och av konstgödselskatten. Det är den delen av ryggsäcken det gäller. Det är viktigt att poängtera det.
Fru talman! Jag delar Harald Nordlunds uppfattning att den här debatten är negativ. Jag skulle önska att vi fick en annan debatt när det gäller svenskt lantbruk. Det finns ändå en hel del som satsar. Det finns ett nystartarstöd som används av ett antal lantbrukare, och det finns en del som vill någonting. Ett av problemen är att man känner att man har så dålig lönsamhet att man inte klarar att göra nödvändiga investeringar. Det kanske finns anledning att se över det. När det gäller vad Naturskyddsföreningen tycker, står det mycket tydligt i pressmeddelandet från den 23 februari 1999. Det är inte det första pressmeddelandet man har kommit med. Där står det: "Genomförs LRF:s miljöskatteförslag sänks jordbrukets miljöprofil. Därmed riskerar svenskt jordbruk sin långsiktiga konkurrensförmåga. Billigare handelsgödsel leder troligen till att bönderna gödslar mer. Risken för kväveläckage och övergödning av haven ökar. Sänkta energi och dieselskatter gör det mindre lönsamt för bönderna att spara energi och diesel." Man är emot hela ryggsäcksförslaget. Det är bara att läsa innantill i pressmeddelanden; det har kommit en mängd pressmeddelanden om det. På samma sätt gick Naturvårdsverket ut ganska snart, och man är också emot alltihop, mot energi-, eldningsolje-, diesel-, handelsgödsel och bekämpningsmedelsskatterna. Hela paketet är man emot. Vi kan säga att man är mer radikal än vad Miljöpartiet är i det här fallet. Naturskyddsföreningen menar, från samma utgångspunkt som Naturvårdsverket och egentligen även vi har, att Sverige inte klarar miljömålen om man lättar på detta. Jag skulle önska att det fanns en större tilltro inom svenskt lantbruk. Jag är övertygad om att svenska konsumenter kommer att göra allt för att spara det svenska lantbruket. Men jag skulle önska att svenska bönder börjar sälja svensk mat mer aktivt än vad de gör i dag. Man pratar mycket om den billiga importen, och det kan väl de som importerar den billiga maten göra - det behöver svenska bönder inte prata om. Börja sälja maten i stället och se till att vi svenska konsumenter blir medvetna om det här igen! I dag är alltså så lite som 2,5 % av alla mjölkkor omställda till ekologisk produktion, 0,4 % av alla grisar, 2,5 % av ungnöten och 2 % av hönsen. Det är långtifrån de 10 % som man har haft som mål för växtodlingen. Från Miljöpartiets sida menar vi att det nu måste slå igenom i animalieproduktionen. Konsumenten efterfrågar detta.
Fru talman! För en vecka sedan kunde vi i miljöoch jordbruksutskottet lyssna på en utmärkt föredragning av Svenska naturskyddsföreningen, och där framgick det tydligt vilka deras ståndpunkter är i de här frågorna. Men de har en mängd andra, oerhört intressanta synpunkter när det gäller svenskt jordbruk som är kopplade inte bara till de här skatterna och som vi borde diskutera mer här.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi borde diskutera annat. Vi borde verkligen diskutera mycket mer vilket jordbruk vi vill ha långsiktigt. Jag hoppas att alla är överens om att vi vill ha ett jordbruk i hela LFA-området. Hela Sverige skall leva med ett jordbruk. Jag tror också att vi i kammaren är helt överens om att jordbruket är en förutsättning för en levande landsbygd. Det behöver vi inte strida om. De stöd som EU ger har också visat sig vara mycket snedvridande för konkurrensen. De gynnar extremt mycket spannmålsodlande på slätten och gynnar inte kött och mjölkproducenterna i skogsoch mellanbygderna och inte de små lantbruken. Vi menar att det som Agenda 2000 har kommit med, t.ex. gräsensilaget, extensifieringsbidraget, ändå är ett steg i rätt riktning. När det gäller de sänkningar på interventionspriser som föreslås slår de naturligtvis bara igenom om marknadspriset i affären sjunker. Här handlar det återigen om att sälja de svenska produkterna. Jag måste säga att jag har betydligt större tilltro till ett svenskt lantbruk än vad jag har hört från många andra i talarstolen. Men jag är också medveten om att det behöver göras insatser. Från Miljöpartiets sida är vi villiga att vara med och diskutera andra förslag till insatser, men inte de som gör att vi inte klarar miljömålen och som gör att vi på sikt får en sämre miljö. Den biologiska mångfalden gynnas inte av mycket handelsgödsel och bekämpningsmedel, utan den gynnas av ett ekologiskt lantbruk.
Fru talman! Gudrun Lindvall säger att det gäller att hoppa på det s.k. ekologiska tåget, och hon gör en stor affär av att vi inte skall låta Danmark ta över den svenska konsumtionen av dessa produkter. Jag har redan hävdat att om det är så att konsumenterna vill ha kravodlat och framför allt betala det pris som är nödvändigt för att producenten skall kunna få en lönsam produktion, kommer också den produktionen att öka i Sverige. Det har också skett steg för steg, som vi har sett. Men det är farligt om den ökar så snabbt att man inte får avsalu för varorna. Då kommer priset att falla och också ekonomin. Därför manar vi till viss försiktighet i det här sammanhanget. Vi är för mångfald, och vi är för att det skall produceras i den utsträckning som marknaden kräver. Odlingssäkerheten är betydligt lägre när det gäller ekoodling. Riskerna är stora. Det såg vi förra året. Inte mycket av de Kravodlade spannmålen blev perfekt förra året. Det kan ju gå väldigt illa ekonomiskt om en odling slås ut. Det gör den vissa år när man inte har möjlighet att ingripa med åtgärder. Det kan gälla dåligt väder, insektsangrepp och svamp som följer av detta. Gudrun Lindvall säger också att vi inte skall föra en jordbrukspolitik som går stick i stäv mot den miljöpolitiska inriktningen. Jag vill hävda att vi inte gör det i Sverige, utan vi har den jämförelsevis mest miljövänliga jordbruksproduktionen i praktiskt taget större delen av världen. Vi har också, om vi ser tillbaka, haft en väldigt positiv trend mot ett miljövänligare jordbruk. Vi moderater hävdar att ett konventionellt, miljömässigt, hållbart och ekonomiskt bärkraftigt jordbruk är nödvändigt i framtiden om vi skall kunna bevara basen för den svenska livsmedelsproduktionen och därmed tryggheten. Men det krävs alltså att man minskar de politiska kostnaderna, som jag tidigare i debatten har varit inne på. Det är också så att även Kravodlare behöver köra traktor - kanske mycket mer per arealenhet och år än vad en konventionell odlare gör. Nog har de intresse av att få en sänkt dieselskatt.
Herr talman! Detta börjar bli en fråga om huruvida vi skall lita till kartan eller till verkligheten. Ingvar Eriksson litar till kartan; jag litar till verkligheten. Jag tycker faktiskt att den är viktigare. Låt oss inte stå här och sprida myter, Ingvar Eriksson. Det är så i dag att det är underskott på ekologisk mat - mjölk, kött och grönsaker - i de svenska butikerna. Det är alltså ett underskott. Svenska konsumenter är villiga att betala ett merpris för Kravodlade produkter, men de kommer inte fram. De kommer inte dit. Det finns inget att köpa. Jag måste säga att Hemköp har varit bra i detta fall, men Konsum är ändå den som har gått före. Om Konsum vill teckna långsiktiga årslånga avtal med slakterier finns ju basen för svenska producenter att ställa om. De behöver inte vara oroliga. De har långa leveransavtal. Man söker nu 300 ton kött, bl.a. fläsk. Det har man gjort i flera år utan att lyckas få fram det. Man blir så trött på det svenska lantbruket att man går till Danmark. Då är det något som är fel. Svenska producenter lyssnar uppenbarligen inte på de signaler som konsumenterna sänder, och inte ens på signaler som en så stor kedja som Konsum sänder. Den signalen är inte speciellt tyst i sammanhanget. Den är mycket tydlig. Jag måste säga att jag tycker att det är beklämmande att vi har hamnat i denna ryggsäcksdebatt i stället för att hjälpa de svenska bönderna att ställa om till ekologisk produktion, eftersom konsumenterna efterfrågar det och är villiga att betala ett merpris. Arla går nu ut och söker nya producenter. Många är intresserade. Förhoppningsvis kan vi få ett ekologiskt Bregott någon gång i svenska butiker. Jag har väntat länge. Fläsk äter jag mycket sällan, för jag vill ha det ekologiskt. Det finns inte. När Konsum får 20 % av det de efterfrågar måste vi säga att signalerna uppenbarligen inte går ända in i de svenska bondköken. Man ställer inte om. I dag importeras ekologiska grönsaker från Holland. Det kommer att importeras ekologiskt kött från Danmark. Det är ingen utveckling jag hälsar med glädje. Det kan jag inte säga.
Herr talman! Gudrun Lindvall kör på i känd stil. Men det är ju på det sättet att den svenske bonden är så hårt pressad av den aktuella akuta situationen genom skatter och avgifter och genom svårigheter att långsiktigt kunna planera sin produktion och sin ekonomi att han är väldigt rädd för att göra de ändringar som Gudrun Lindvall talar så mycket för. Det är också på det sättet att det inte finns något belägg för att påstå att mjölken från en ekologisk odling är bättre som livsmedel än den som kommer från den vanliga konventionella produktionen. Vad händer den dagen då konsumenterna får klart för sig att de betalar mer än de behöver för en produkt? Det är också risker med det som Gudrun Lindvall argumenterar för. Men vi är för mångfald, och vill människor ha sina livsmedel producerade på ett visst sätt och är beredda att betala för det är det givet att marknaden också skall producera. Det kommer den också långsiktigt att göra. Gudrun Lindvall talar om att vi har en feg debatt om ryggsäcken. Den är så oerhört nära verkligheten, Gudrun Lindvall, så det går inte att komma och säga att det är en feg debatt. Den är faktiskt ärlig. Det är verkligheten. Det är verkligheten vi får fram genom ryggsäcksdebatten. Jag har en fråga. Varför vill Gudrun Lindvall inte medverka till att göra en seriös utvärdering av miljömotiven för gödselskatter? Det finns inget bärande motiv för den skatten ur miljösynpunkt i dag. Det är faktiskt sanningen. Men ni vill inte i denna riksdag medverka till att göra denna undersökning. Vågar ni inte, eller vad är det?
Herr talman! Jag har sagt att debatten är fel. Det är en felaktig debatt vi för om svensk jordbrukspolitik. Vi skall föra en annan debatt - den debatt som handlar om hur vi långsiktigt vill ha det svenska lantbruket. När det nu är så att så många organisationer som man i många andra sammanhang faktiskt brukar hänvisa till när det gäller miljöpolitiken anser att denna ryggsäcksdebatt är felaktig därför att den inte leder till svenska miljömål borde man naturligtvis fundera över om det kan finnas andra sätt att stödja svenskt lantbruk. Nu är det ju så att vi är med i EU, vilket innebär att vi är ganska bakbundna till händer och fötter därför att det finns väldigt lite utrymme för att göra saker och ting. När det gäller den ekologiska produktionen måste jag säga att det är lite beklämmande att höra Ingvar Eriksson. Å ena sidan är det marknaden som skall styra, men å andra sidan kan marknaden faktiskt ha fel. Hur är det egentligen? Den politik som moderaterna för när det gäller jordbruket stämmer väldigt illa med den politik moderaterna bedriver i andra sammanhang. Jag tror på marknaden i detta fall. Konsumenterna efterfrågar inte produkter i första hand därför att de skulle vara så hemskt mycket bättre utan därför att produktionsmetoden är så mycket bättre och därför att djurhållningen är så mycket bättre. Man tittar alltså bakom det man har i handen. Man tittar på hur produkterna tas fram. Man vill att hela kedjan skall vara riktig. Jag vill inte äta ekologiskt fläsk bara för att jag tror att det ekologiska fläsket skulle vara bättre utan därför att jag är övertygad om att de grisar som är uppfödda på det sättet har haft ett bättre liv. Det är hela paketet man som konsument vill kunna bestämma om. Jag tycker att det är viktigt att svenska konsumenter kan få bestämma det. När det gäller spannmål kan jag säga att vi var många som var ute och tittade på spannmålsåkrar i somras och kunde konstatera att det Kravodlade spannmålet stod upp snyggt och prydligt i regnet, medan det konventionella låg ned precis intill på vissa ställen. Detta var någonting som många Kravkontrollörer konstaterade med glädje och förvåning.

Herr talman! I detta betänkande har utskottet behandlat 124 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 1998. Till betänkandet har fogats 25 reservationer som jag yrkar avslag på. Jag kommer inte att gå igenom alla, men vi har motiv till att avslå alla. När det gäller reservationerna 1 t.o.m. 12, som handlar om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, förslagen i Agenda 2000, inriktningen av den svenska jordbrukspolitiken samt konkurrensvillkor, vill jag framföra följande: består i dag av en rad olika åtgärder såsom interna marknadsprisstöd, direktstöd, gränsskydd, miljöstöd och miljöbestämmelser om växtskydd och växtodling. Med 1992 års reform inleddes en process som lägger mindre vikt vid marknadsprisstöd och större vikt vid direktstöd, miljöersättningar samt regional och strukturstöd. Förra våren behandlade riksdagen förslag om riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks och livsmedelspolitiken inom EU. I samband därmed godkände riksdagen att Sverige skall verka för en jordbruks och livsmedelspolitik inom EU som utgår ifrån vissa övergripande mål.

Detta beslut utgör utgångspunkt för den svenska positionen när det gäller det fortsatta arbetet med en ny jordbruks och livsmedelspolitik. Jordbruks och livsmedelsföretagens produktion skall styras av konsumenterna. Det innebär bra kvalitet och mer av ekologiska och hälsonyttiga produkter. Vidare skall produktionen vara långsiktigt hållbar från såväl ekologiska som ekonomiska utgångspunkter. EU skall också medverka till global livsmedelssäkerhet bl.a. genom att hävda frihandelns principer även på livsmedelsområdet. Marknadsordningarna tas successivt bort, och gränsskyddet avvecklas i takt med internationella handelsavtal. Herr talman! Jag har nu kortfattat redogjort för de beslut som fastställer de principiella riktlinjerna för Sveriges långsiktiga arbete med jordbruks och livsmedelspolitiken inom EU. I utskottsbetänkandet framgår en djupare beskrivning. Enligt utskottsmajoritetens mening innebär det tidigare riksdagsbeslutet att så gott som samtliga synpunkter i de redovisade motionerna och reservationerna är tillgodosedda. När det gäller Agenda 2000 blev EU:s jordbruksministrar överens om vilken jordbrukspolitik som skall drivas i EU under perioden 2000-2006. Det skedde den 11 mars. Jordbruksministrarna kom då överens om jordbruksdelen, men agendan innebär mycket mer. Hela Agenda 2000 har två syften, dels att dra upp riktlinjerna för EU:s utvidgning österut, dels att ge förslag till övergripande framtida inriktning för viktiga delar av EU-samarbetet, såsom EU:s nästa långtidsbudget samt förändringar av jordbruks och regionalpolitiken. Beslut om Agenda 2000, inklusive jordbruksdelen, skall fattas av EU:s regeringschefer på toppmötet i Berlin i dag och i morgon. Men uppslutningen i jordbruksrådet kring överenskommelsen är stor, så det skall mycket till för att regeringscheferna skall riva upp denna överenskommelse. Det slutliga och formella beslutet fattas av jordbruksrådet, troligen i maj. Hur blev då resultatet av jordbruksförhandlingarna i Agenda 2000? Resultatet av jordbruksförhandlingarna innebär i stort att EU:s jordbrukspolitik går mot marknadsanpassning genom att interventionssystem och politiskt reglerade priser får mindre betydelse. Sverige får mycket bra utfall. När den nya jordbrukspolitiken är fullt genomförd kommer Sverige att få tillbaka mer än vad som tidigare antagits. En av förklaringarna är att jordbruksminister Margareta Winberg lyckades få igenom alla de specifikt svenska frågor som vi drev. - Som kompensation för att Sverige av klimatskäl inte kan utnyttja stödet till majsensilage får vi använda den outnyttjade basarealen för att ge stöd till gräsensilage. Sverige får räkna vall som används för produktion av vinterfoder som underlag vid beräkning av extensifieringsbidrag. - Vi fick igenom våra krav på en ökning av antalet bidragsrätter för såväl am och dikor som för handjur. - Norra Sverige får ersättning för torkningskostnader för spannmål. - Villkoren för Sveriges våroljeväxter blir desamma som för Spaniens solrosor. Dessutom är reformen en framgång i det svenska arbetet med att befria jordbruket från produktionshämmande regler, bl.a. när det gäller att mjölkkvoterna skall avskaffas till år 2006. Reformen innebär förstås också att intäkterna minskar på grund av det sänkta marknadsprisstödet, men det kompenseras i princip av att direktstöden också ökas. Herr talman! Jag tänker nu ägna lite tid åt att gå igenom avtalet för grödor, nötkött och mjölk. Jag börjar med jordbruksgrödor. Överenskommelsen innebär sänkta priser i två steg om totalt 20 %. Bedömningen är att vete, med denna prissänkning, regelmässigt kommer att kunna exporteras utan exportbidrag, vilket innebär att prissänkningen inte kommer att slå igenom fullt ut på marknadspriset. På fodersäd beräknas prissänkningen däremot slå igenom, vilket alltså innebär sänkta foderkostnader i animalieproduktionen. Hälften av prissänkningen kommer att kompenseras via arealstöd, vilket för Sveriges del innebär ökade arealersättningar med ca 430 miljoner kronor. Arealersättningen till oljeväxterna kommer efter en treårig utfasning av extrastödet att bli densamma som för spannmål. I EU beräknas odlingen av oljeväxter totalt fortsätta på samma nivå som i dagsläget, trots sänkt stöd, medan den svenska odlingen troligen på kort sikt kommer att fortsätta att minska. Men på längre sikt kan en förbättring av lönsamheten ske via växtförädling. Speciellt när det gäller höstraps finns betydande potential för avkastningsökningar. För våroljeväxter fick Sverige i förhandlingarna igenom att man inom ramen för miljöstödsprogrammet skulle kunna ge ett stöd. Regeringen kommer att följa utvecklingen angående nedtrappningen noga och i samband med detta överväga om ett miljöstöd skall införas. Kd hade nyss en fråga om detta. En av de viktigaste frågorna för Sverige har gällt en kompensation för stödet till majsensilage. På grund av klimatförhållandena i Sverige kan vi inte odla majs. I stället får nu Sverige använda den för spannmålsodling outnyttjade stödarealen, ca 150 000 hektar, till att producera gräsensilage. Detta ger 360 miljoner kronor till svenska mjölk och nötköttsproducenter, vilket innebär en förstärkning till mjölkproducenterna med 10 öre per kilo mjölk.

Det innebär bl.a. att Sverige slipper dra in bidragsrätter för dikor från producenter som innehar dem. Det medför också goda möjligheter för att den extensiva köttproduktionen skall kunna fortsätta att utvecklas. Vi vann även gehör för vårt krav om att det s.k. 90-taket för handjur skall lyftas bort, eftersom medlemsländerna nu själva får bestämma storleken på "taket". Detta innebär inte att vi inte vill ha småskalig produktion, utan det innebär att EU:s regler inte längre behöver utgöra ett hinder för strukturförändringar. Reglerna för extensifieringsbidraget blir strängare än i dag, eftersom alla djur måste räknas in när man beräknar djurtätheten, och endast gräsbevuxen areal får räknas som foderareal. Sverige vann en stor seger när vi lyckades övertyga kommissionen om att dess förslag om att endast betesmark skulle få räknas som foderareal var konkurrenssnedvridande. Som reglerna nu utformas får även vall räknas in, vilket innebär att svenska producenter kan utnyttja bidraget i lika stor utsträckning som sina sydligare kolleger. Sverige ser positivt på förändringen av extensifieringsbidraget när det gäller att det skall ges till verkligt extensiv produktion. När det gäller mjölk innebär överenskommelsen följande: Mjölkkvotssystemet förlängs till år 2006. Kommissionen skall lägga fram en rapport år 2003 som syftar till en avveckling av det nuvarande mjölkkvotssystemet år 2006. Sverige får en kvotökning på Syftet med den s.k. Londongruppens förslag var först och främst att avveckla mjölkkvotssystemet, som är administrativt komplicerat både för producenter och myndigheter. En avveckling av mjölkkvotssystemet kan öka jordbrukets konkurrenskraft. Denna avveckling kommer också att ske enligt överenskommelsen. I ett pressmeddelande från Svensk Mjölk vill jag citera följande: "Överenskommelsen ger svensk mjölkproduktion stabila politiska förutsättningar fram till år 2006. Nu gäller det att vi mjölkbönder satsar och utvecklar våra mjölkföretag utifrån de nya förutsättningarna." Det säger Bertil Andersson, som är ordförande i Svensk Mjölk. Han ger med andra ord beröm till vår jordbruksminister. Vår jordbruksminister har tillsammans med tre ministrar i den s.k. Londongruppen lyckats mycket bra i dessa förhandlingar. Det tycker jag är ett erkännande som fler borde uttrycka. Inte minst ledningen för LRF borde ta sitt bondförnuft till fånga och göra allt för att jobba vidare med den här reformen. Vilka är då vinnare? I första hand är det naturligtvis konsumenterna. Ingvar Eriksson sade att vi socialdemokrater för en fientlig politik gentemot konsumenterna. Nu kan det här innebära en sänkning av livsmedelspriserna på 10-15 %. De som tjänar mer på det här är också nötköttsproducenterna, liksom mjölkproducenterna. Situationen för spannmålsproducenterna är mer oviss. Men det finns också förlorare. Det är självklart de som betalar mycket statlig skatt. När det sedan gäller motionerna om inriktningen av svensk jordbrukspolitik, regionalstöd och miljöstöd vill jag säga att det pågår utredningar om hur de olika åtgärderna har utfallit under vår första period i I Jordbruksdepartementet har man redan påbörjat arbetet med hur den nationella jordbrukspolitiken skall utformas för tiden 2000-2006. Vi kommer att få fortlöpande information om miljöstöd, arealstödsområden m.m., och i höst kommer vi att besluta om vår färdriktning. Herr talman! När det gäller reservation 12, om lika konkurrensvillkor, som samtliga borgerliga partier står bakom, vill jag säga följande: Som framhålls i den Björkska utredningen måste jämförelsen av konkurrensförhållandena mellan länder när det gäller lönsamheten för jordbrukssektorn totalt, för grupper av företag eller för enskilda företag, göras med stor försiktighet. Det finns en mängd olika faktorer av betydelse för sådana jämförelser. Utredningen framhåller att det mot den bakgrunden i praktiken är omöjligt att göra en rättvisande jämförelse mellan verkliga företag eller grupper av företag i olika länder. Produktionen i ett lands företag är mer eller mindre anpassad till de förhållanden som råder där och det kan vara mycket svårt att avgöra vilka orsakerna är till skillnader i lönsamhet mellan länderna. Vi har ju konstaterat att EU-medlemskapet innebär en knivskarp konkurrens och att villkoren för produktionen därför måste göras så rättvisa som möjligt för svensk livsmedelssektor såväl gentemot annan svensk industri som gentemot andra länder. För att bedöma jordbrukssektorns konkurrensvillkor måste man beakta de sammantagna effekterna av gällande prisstöd och kostnadsnivåer, vilket inte den Björkska utredningen tar hänsyn till. För att illustrera att skatteoch avgiftsnivån inte är den avgörande faktorn för konkurrensen kan följande exempel nämnas: När det gäller prisnivån kan man säga att priset på slaktsvin och ungtjurar under vissa perioder har varit en fördel för Sverige. Det har legat ungefär 2 kr per kilo högre än i Danmark. Priset på kvarnvete ligger i Sverige ligger 6 % över. När det gäller stödnivåer kan vi notera att bortsett från att Sverige utnyttjar regionala jordbruksstöd, vilket man inte gör i Danmark, har vi i Sverige ett miljöersättningsprogram som är tio gånger större än det i Danmark. Det går inte att förneka att en stor del av dessa ersättningar är rena inkomstförstärkningar. Det bör också observeras att den miljöram som Sverige har inte har framförhandlats i medlemskapsförhandlingarna, utan ramen fastställdes ensidigt av EU. I Danmark tillämpas endast en stödnivå vad gäller arealersättning, vilket gynnar företag med sämre avkastning. Skulle en sådan modell valts för Sverige skulle konkurrenssituationen påverkas i ännu högre grad till följd av den större avkastningsvariationen. Om Sverige i stället valt att gå längre i regionaliseringen, skulle arealstöden i delar av södra Sverige legat betydligt högre än i Danmark. När det gäller kostnadsnivån är det lätt att konstatera att elskatten i Sverige är dubbelt så hög per kilowattimme som i Danmark. Tittar man däremot på det totala priset för el, inklusive skatt, ligger priset för el i Danmark drygt 10 % över det svenska priset. I vilken utsträckning kan man då hävda att elskatten är konkurrenssnedvridande? Sverige har de i särklass lägsta markkostnaderna inom EU. Arrendepriserna i Finland, som ligger näst lägst, är ca 50 % högre än i Sverige. Det finns också mycket som är avgörande när det gäller kompetens. I Danmark exempelvis producerar varje sugga ett par kultingar mer per år jämfört med Sverige. Detta motsvarar ca 10 % högre produktivitet, vilket naturligtvis kan vara en avgörande faktor för konkurrensen. LRF-konsult har också gjort en rad undersökningar i landet där man jämför olika mjölkbönder. Där kan man se vilka enorma skillnader det är mellan dem som är mest driftiga och dem som inte är riktigt så driftiga. Det finns alltså stora skillnader som den Björkska utredningen inte tog hänsyn till. Summerar man dem får man en skillnad på ungefär 200 miljoner kronor i stället för den Björkska utredningens 1 miljard 500 miljoner kronor. När det gäller elskatten har vi tidigare sagt att vi tycker att det är rimligt att den skall jämställas med det som gäller för annan svensk industri. Som ni har hört tidigare har den här frågan tagits upp i de pågående skatteförhandlingarna och de är fortfarande inte klara. Vi tror på det svenska jordbruket, vi tror på en bra livsmedelsindustri. Vi har en framtidstro. Det är det som vi socialdemokrater jobbar för och driver. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i miljö och jordbruksutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Vi kan ha lite delade meningar om resultatet för Sveriges del av Agendaförhandlingarnas jordbruksdel. Jag anser för min del att resultatet kanske kan klassas som knappt godkänt. Vad jag förstod på Inge Carlsson bedömer han det som väl godkänt. Jag tycker emellertid att de förhandlingar som nu är genomförda leder till att det blir än viktigare att vi lyfter bort de numera så omtalade skattenackdelarna som det svenska jordbruket har. Min fråga till Inge Carlsson kvarstår som den framfördes och ställdes vid juldebatten: Blir det någonting mer än det som har tillkännagivits i dag? Därtill skulle jag vilja fråga: Driver Sverige fortfarande frågan om degressiviteten, alltså nedräkningen av de stöd som har framförhandlats, eller gör man det inte? Är det så att man driver degressiviteten är det ytterligare ett skäl för att mycket snabbt avskaffa de särskatter som det svenska jordbruket bär.
Herr talman! Centern har nu, från att ha varit mycket kritisk mot resultaten kommit fram till att det är knappt godkänt. Om ni fortsätter att studera de här förslagen tror jag att ni också kommer att inse, liksom mjölkproducenterna och nötköttsproducenterna, som faktiskt ger ett överbetyg, att förslagen är långt mycket bättre än de som kommissionen lade fram. Vi har fått igenom en rad olika saker som inte var med i kommissionens förslag, och vi har stärkt vår position. Om man anser att det här är knappt godkänt skall man prata som skattebetalare, för som skattebetalare är det klart att vi får betala mycket mer nu. Men för konsumenten som inte är en stor statlig skattebetalare kommer rimligtvis priserna att sänkas med 10-15 %, om inte sänkningen försvinner på vägen mellan bondeledet och affären. I förhandlingarna var det vissa länder som inte ville ha någon ändring alls. Det var egentligen LRF:s inställning också från början. De ville ju ha det som det var. Men vi skall ju se till att vi får in andra länder i Europeiska unionen, och då är det jordbruksdelen som vi måste ge oss på för att få ned stöden så att de här företagen kan gå mot att bli mer egna företagare. Det är linjen vi drev. Jag tycker att Londongruppen satte upp tuffa mål. Men det gör man alltid i en förhandling. Nu ligger det här fast till år 2006, men det är klart att vi skall veta att det kommer att hända mycket under vägens gång. Det skall till WTO förhandlingar, och det kan komma andra förändringar när man får de internationella handelsavtalen.
Herr talman! Jag fick inte så mycket svar på mina frågor. Jag måste återkomma med dem. Driver Sverige fortfarande frågan om degressiviteten eller inte? Kommer det något mer i vårpropositionen än vad Inge Carlsson och andra har tillkännagett om den s.k.
Herr talman! Svaret är ja på första frågan. Nu uppfattade jag inte riktigt frågan om vårpropositionen. Var frågan om vi kommer med förslag om elskatterna i vårpropositionen? Jag ber om ursäkt, herr talman, att jag inte riktigt hörde frågan. Vårpropositionen kommer att presenteras den 14 april. Innehållet i den har fortfarande inte presenterats. Jag har inte insyn så att jag kan tala om vad som komma skall.
Herr talman! Inge Carlsson har redogjort för uppgörelsen. Vi tackar för redovisningen. Det är omöjligt att kommentera detaljer. Det är uppenbart att vissa förbättringar i jämförelse med kommissionens förslag har åstadkommits. Det man känner mest oro för är vad som långsiktigt kommer att hända i framtiden. Vi talar i det här sammanhanget att om de höga särkostnaderna i Sverige måste sänkas för att långsiktigt kunna klara konkurrensen gentemot en tuffare Europamarknad. Uppgörelsen visar klart att vi måste ta upp frågan om ryggsäcken till debatt. Det är viktigt att få fram signalerna till det svenska jordbruket om hur snabbt det går att göra detta. Jordbruket har väntat två år på att det skall hända någonting. Vi vet att produktionen är vikande. Risken är stor att lönsamheten också viker. T.ex. inom livsmedelsindustrin blir produktionen dyrare per enhet. Vi ser att jobben inom livsmedelsindustrin är i fara. Därför måste det ske ett långsiktigt klarläggande av hur det hela skall fungera. Jag tycker inte att uppgörelsen ger belägg för att man har klarat de långsiktiga uppgifterna bra. Inge Carlsson tog upp frågan om att jämföra Sveriges och Danmarks producentpriser. Det är riktigt att det är något högre producentpriser i Sverige. Men Inge Carlsson tog olyckligtvis upp frågan om suggan och smågrisarna. Han sade att det gick att få ett par smågrisar mer per sugga. Det beror på att man inte har samma djurskyddskrav i Danmark som i Sverige. Grisarna tas från suggan tidigare, och antibiotika får användas för att klara produktionsnivån. Jag vill gärna att Inge Carlsson kommenterar detta. Helheten måste ses i alla sammanhang.
Herr talman! Jag har gått igenom frågan om särkostnader ordentligt. Vi har konstaterat att det inte är så stora skillnader mellan Danmark och Sverige. Det vore bra om ni kunde läsa på och vara med och förklara frågan. Det är naturligtvis olyckligt att husera med så stora belopp. Vår jordbruksminister, och tidigare jordbruksministrar, har drivit frågan om djurskydd i EU. Vi vill inte försämra vårt djurskydd. Det vill inte Ingvar Eriksson heller. Vi vill påverka andra länder att ta efter oss. Sedan var det frågan om den mer långsiktiga inriktningen på svensk jordbrukspolitik och livsmedelspolitik. Efter att ha avsluta den första perioden, står vi nu inför att välja vilka förändringar som skall göras i svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri för åren 2000-2006. Vi måste kanske ompröva miljöstöden. Vi kanske måste ompröva arealstödsområdena. Det finns en mängd frågor att diskutera för att få ett mer rättvist och effektivt jordbruk. Ni har också möjligheter att medverka i det arbetet under hösten.
Herr talman! Jag tar Inge Carlsson på orden, dvs. att han är lika angelägen som jag att få fortlöpande jämförelser mellan Danmark och Sverige om alla inslag i jordbrukspolitiken. Vi kan vara överens och jobba vidare på den punkten. Inge Carlsson tog upp komplicerade frågor, t.ex. diskussionerna kring miljöstödet. Vi vill gärna ha ett samråd med övriga partier. Vi har inte fått gehör för det. Om det är så att vi står inför stora förändringar, som Inge Carlsson säger, i inriktningen både när det gäller arealstöd och när det gäller miljöstöd, varför kan ni inte ställa upp på att vi har ett samråd mellan partierna? Jag beklagar att ni inte har gått med på våra krav där. Vad har ni för position i WTO-förhandlingarna? Tar ni hänsyn till den svenska och europeiska modellen jämfört med den amerikanska? Där är det verkligt stora problemet när det gäller framtida överenskommelser om en rättvis livsmedelspolitik.
Herr talman! Det är inte Sverige utan EU som förhandlar gentemot WTO. Det är klart att det går att ha samråd i många olika frågor. Regeringen utvärderar nu den period som vi skall lämna oss bakom. Sedan kommer man att jobba med hur arbetet skall ske under den kommande perioden. Regeringen kommer att på olika sätt att informera jordbruksutskottet och andra. Så småningom kommer förslag att läggas på riksdagens bord. Då får vi se om herr Eriksson är med på regeringens förslag, om inte får herr Eriksson skriva motförslag. Det är så det går till i det politiska arbetet. Vi är tre partier som samråder i jordbruksfrågorna. Vi kommer att fortsätta att samråda i frågorna. Alla kan inte sitta och samråda. Här gäller det att jobba och konkret komma fram till resultat om hur politiken skall formas framöver.
Herr talman! Vi fick av Inge Carlsson en ingående redogörelse för överenskommelsen inom EU. Jag tror inte någon djurgrupp saknades - möjligen gruppen halvstora handjur. Men de kan vi klara oss utan. Skämt åsido: Jag saknar visioner hos Inge Carlsson. Vi fick en redogörelse för överenskommelsen och en hel del andra faktum. Vad vill Inge Carlsson med jordbrukspolitiken? Vi fick veta att en uppfattning är att det är rimligt att sänka elskatten. Men vi vet inte vad som kommer. Vad pågår i samtalen med de övriga två partierna om alternativen? Vilken miljödiskussion finns? Vilka visioner har Inge Carlsson och Socialdemokraterna i de frågorna? Jag tvingas konstatera att vi har samma situation som i övrigt i fråga om jordbrukspolitiken. Vänsterpartiet och Miljöpartiet handlingsförlamar Socialdemokraterna. Vänsterpartiet konstaterar att vi måste sänka elskatten. Miljöpartiet säger att vi inte skall sänka den. Socialdemokraterna säger i dag att det är rimligt att sänka den. Vad är det svenska bönder har att vänta sig av Socialdemokraterna, nu och i framtiden? Därom har vi inte fått besked.
Herr talman! Visionerna för vårt jordbruk och vår livsmedelsindustri är det som riksdagen antog våren 1998. Det gällde den framtida jordbrukspolitiken. Där har alltså riksdagen redan fattat sitt beslut. Nu har vi fått en ny uppgörelse, Agenda 2000. Vi får se vad regeringscheferna i dag och i morgon säger, om de tillåter den kraftiga höjningen av det kommande jordbruksstödet. Vi tror att det i stort sett kommer att ligga fast. Under hela återstoden av året skall vi fortsätta att jobba med våra visioner och med de medel som vi har att forma ett bra miljöstöd till jordbrukarna. Vi kommer att få fortsätta med i stort sett det som finns i dag, men vi måste se över om vi skall förbättra olika saker. Elskatten är en fråga för skatteutskottet. Det är en fråga som är under behandling. Vi vet inte resultatet än. Jag var här utanför på torget i måndags. Då var de bryggerierna som protesterade därför att ölskatten i Det var företrädare för olika partier där och lovade: Javisst, vi skall sänka ölskatten i det här landet. Det var flera företrädare. Så där kan man inte gå ut och säga, tycker jag. Nu är elskatten under prövning. Så får vi se om det är den som är den viktigaste att sänka, eller om det finns andra skatter som är viktiga. Men vi socialdemokrater har sagt att vi tycker att det är rimligt att man sänker elskatten därför att det skall vara samma elskatt för samtliga företagare i det här landet.
Herr talman! Först vill jag säga att jag måhända har missuppfattat Miljöpartiets inställning. När Gudrun Lindvall talade om Svenska naturskyddsföreningens inställning talade hon om att...
Herr talman! Jag konstaterar att vi inte kan få några besked i dag vare sig när det gäller de olika delarna av skatteryggsäcken eller när det gäller samtalen om alternativa vägar.
Herr talman! Jag är inte Gudrun Lindvall, men vi har ungefär samma åsikter i de här frågorna. Gudrun Lindvall har också talat om att det pågår överläggningar om skatterna. Jag vet inte hur Folkpartiet kommer att ställa sig, vad det är ni har för visioner och vad det är för skatter ni vill sänka. När man tar del av Harald Nordlunds vision om jordbruket kan man undra vad det är för visioner ni har när ni exempelvis vill halvera Jordbruksverket. Det hade vi en debatt om förut. Harald Nordlund har inte återkommit, som han lovade, och talat om hur ni skulle bete er. Jag tycker att den här debatten börjar bli lite onödig. Vi återkommer när det gäller elskatten. Då får Folkpartiet möjlighet att rösta för eller emot förslagen.
Herr talman! Låt oss ta elskatten på en gång. Inge Carlsson sade faktiskt här den 18 december att förslag skulle komma fram i början på nästa år. Nu sviktar Inge Carlsson. Nu vet han inte, men han tycker att det är rimligt. Jag tycker att det senaste inlägget var alarmerande. Jag hoppas att han verkligen kan klarlägga att det verkligen kommer förslag som kan lyfta ut någon sten ur skatteryggsäcken. Carlsson med att säga att man från socialdemokraternas sida vill att marknadsordningarna skall bort. Man vill alltså få bort den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi vet från utredningar att det skulle slå oerhört dramatiskt på svenskt jordbruk. Tusentals jobb skulle direkt bort från primärproduktionen. En miljon hektar skulle läggas ned. Om det verkligen är den vision socialdemokraterna har om svenskt jordbruk då vet vi den långsiktiga inriktningen. Det är därför vi har varit oroliga. Det här är dit man vill. Det kommer att slå hårt på landsbygden och sysselsättningen. Det är oroväckande att ni vidhåller en sådan linje. Sedan har jag ett par frågor om uppgörelsen. Inge Carlsson svarade på frågan om oljeväxterna att man skulle följa nedtrappningen och se om det behövs åtgärder. Om ni i ert pressmeddelande framhäver att det skulle vara en väldig vinst om Sverige fick möjligheten att inom miljöstödets ram backa upp oljeväxterna, kan ni inte nu backa och säga: Vi skall följa utvecklingen och se om det behövs. Inge Carlsson säger själv att det här kan svikta. Det är väsentligt att ni inte sviktar utan snabbt lägger fram förslag som gör att vi fixar oljeväxterna inom miljöprogrammet. Annars var det ingen poäng med den uppgörelsen. Sedan en fråga om spannmålstorkningen. Har Inge Carlsson någon teori om varför finnarna tog hem över en halv miljard mera än Sverige när det gäller extra ersättning? Jag har mina, men har Inge Carlsson någon teori?
Herr talman! Det är riktigt att jag i budgetdebatten hade den synen och tron att det här med skatterna skulle gå mycket fortare och att ett förslag skulle komma i början på året. Nu fortsätter skattesamtalen. Jag tror att Dan Ericsson har mer insyn i dem än vad jag har. Jag kan nog inte veta riktigt när det kommer. Det är en fråga där vi får avvakta. I fråga om att införa miljöstöd i oljeväxtodlingen vet jag att man har skickat ett förslag som regeringen nu tittar på. Huruvida det blir så eller inte kan naturligtvis inte jag svara på. Förhandlingen om Agenda 2000 skall först gå igenom. Det kan inte inträffa någonting förrän 2000. Därför har alla partier möjligheter att på olika sätt framföra de olika kraven när det gäller den framtida inriktningen. Att vi fick en bättre uppgörelse än danskarna och att finländerna fick en högre utdelning än svenskarna beror nästan uteslutande på stora skillnader i de klimatförhållanden som råder i Finland och Sverige.
Herr talman! De stora skillnaderna mellan Finland och Sverige är - just det - inte så stora, utan det finns rätt så stora likheter. Därför var det en poäng med att faktiskt försöka ha en samsyn mellan Sverige och Finland och gemensamt ta hem mera i ersättning till de här länderna än vad som nu blev fallet. Det är en väldigt stor skillnad där mellan Sverige och Finland. Jag beklagar att utfallet blev sådant. Tillbaka till Inge Carlssons egen utredning om jordbrukets konkurrenssituation gentemot omvärlden. Det är egentligen ett underkännande både av den Björkska utredningen, som är en statlig utredning, och framför allt av de redovisningar som vi har fått i utskottet vid den offentliga utfrågningen den 26 januari från de olika delarna av näringen. Man redovisar hur de konkurrenssnedvridande skatterna slår på snittgårdar inom olika delar av näringen. Tror inte Inge Carlsson på vad näringens egna representanter säger och vad de olika lantbruksföretagen säger när de ser olika kalkyler? Jag har en mängd sådana kalkyler som visar hur skatterna slår orättvist. Varför tror inte Inge Carlsson på näringen? Varför tror inte Inge Carlsson på lantbruksföretagarna? Har de inte något värde? Det skulle vara intressant att få ta del av underlaget för Inge Carlssons egen utredning om jordbrukarnas konkurrenssituation. Jag hoppas att det Inge Carlsson sade i december faktiskt skall gälla: i början på året. Om man skall se det väldigt positivt kan det gälla till den 14 april. Okej, vi säger det, men då går deadline, Inge Carlsson.
Herr talman! Jag skall gärna ta fram det underlag som jag har presenterat för riksdagen i dag. Där framkommer att skillnaden i omfattning mellan svenskt och danskt jordbruk är ungefär 200 miljoner kronor med de saker som jag räknat upp. Det är exempelvis så att den totala elkostnaden för jordbruket i Danmark är 10 % högre än den totala elkostnaden i Sverige. Det tog ju Björk inte hänsyn till. Han tittade enbart på skatten. Då erkänner också jag att han har rätt. Men det är den totala kostnaden som är det viktiga. Björkska utredningen tog ju inte till sig helheten, och det är ju den som man måste ta till sig om man skall jämföra olika situationer i vårt land med olika situationer i Danmark. Men, som sagt, jag skall gärna ta fram det materialet, om inte Dan Ericsson tidigare har sett det.

Herr talman! Ridsport och hästavel är inga stora eller vanligt förekommande frågor för debatt här i kammaren. Men ur ett socialt och samhällspolitiskt perspektiv är det faktiskt viktiga frågor. Ridsporten är en av landets största idrottsgrenar, och den har en stor social funktion för framför allt barn och ungdomar, men även för många vuxna. Ridsporten är också en mycket uppskattad och nyttig handikappidrott. Ridskolorna har en betydande roll för många människor som inte har råd eller inte kan hålla sig med egen häst, men som ändå vill utöva denna idrottsgren. Det som vi ser hända i Sverige i dag är att många av landets hästuppfödare slutar med sin avel på grund av bristande lönsamhet. Detta kan på sikt innebära en brist på hästmaterial för landets ridskolor. Därför föreslår vi att regeringen får i uppdrag att se över de möjligheter som finns för att stimulera Sveriges hästuppfödare till fortsatt uppfödning genom de medel som finns att tillgå inom EU. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 14. Jag vill också påminna de tre partier som ännu inte har anslutit sig till reservationen att det fortfarande finns en chans att göra det och därmed också visa att man är beredd att ta ett första steg i denna fråga. På det viset tar man sitt sociala ansvar för de många barn, ungdomar och handikappade för vilka denna idrott är så viktig. Det är sedan med tillfredsställelse som vi noterar att regeringen i höstens budgetproposition skriver att man efter riksdagens uttalande om insatser för bevarande av de utrotningshotade raserna gotlandsruss, ardenner och nordsvensk brukshäst avsatt särskilda medel för att främja bevarandet av dessa raser. Tyvärr har regeringen inte tagit med den utrotningshotade kallblodiga travaren i denna bevarandeinsats, trots att populationen och antalet betäckta ston är i stort sett detsamma för denna ras. Därför bör den kallblodiga travaren självfallet också ingå i de hästraser som skall omfattas av regeringens insats. En glädjande nog mer uppmärksammad näring är den svenska trädgårdsnäringen. Produktionen sker dels i växthus, dels på friland. Till sin karaktär är näringen en typisk småföretagarbransch med relativt små produktionsenheter. Det svenska växthusbeståndet uppvisar en ogynnsam åldersprofil, och näringen själv uppskattar att mer än 30 % av växthusarealen borde förnyas av åldersskäl. I Sverige infördes i januari 1997 ett av EU medfinansierat investeringsstöd till näringen. 150 000 kr. I de nordligaste delarna av landet har stödet fått en betydligt generösare utformning där beloppet kan uppgå till 300 000 kr och i område 6 till 600 000 kr. Det är uppenbart att det befintliga investeringsstödet till näringen inte har bidragit eller kommer att bidra till en nödvändig omstrukturering av växthusodlingen. För att den svenska trädgårdsnäringen skall kunna öka sin konkurrenskraft och genomgå en välmotiverad och önskvärd strukturomvandling krävs det ett ökat stöd till näringens investeringar, vilket vi hoppas att utvärderingen av den översyn som Jordbruksverket nyligen genomfört också kommer att visa. Herr talman! Jag ansluter mig självfallet till Dan Ericssons tidigare yrkanden, men för att spara kammarens tid yrkar jag bifall endast till reservation nr

Herr talman! Jag tänker inte säga någonting nytt. Jag tänker upprepa en sak som jag sade fyra gånger. Uppenbarligen lyssnade inte Folkpartiets ledamot just då. Därför säger jag det en gång till, och då hoppas jag att Harald Nordlund har öronen öppna. Vi i Miljöpartiet är villiga att sänka el och eldningsoljeskatten till den nivå som gäller för tillverkningsindustrin under förutsättning att denna skattelättnad på ca 360 miljoner hämtas hem inom energisektorn. Det innebär alltså höjda skatter på annat inom energisektorn. Är detta klart? Exakt när detta kommer vet vi inte, eftersom regeringen har valt att föra skattesamtal. Naturligtvis skulle vi önska att många av de förslag som vi har lagt fram på skatteområdet behandlades betydligt fortare än vad de nu ser ut att göra när skattesamtalen drar ut på tiden. Men där finns ni själva med och kan påverka.
Herr talman! Då är jag glad att jag hörde fel. Jag konstaterar att vi har en tydlig majoritet i kammaren för en sänkning av elpriserna.

Herr talman! Så länge som det existerat mänskliga varelser på jorden har människorna levt i någon form av samhällen. Samhällenas karaktär har dock växlat. Eftersom människors offentliga intressen i de flesta länder är inriktade på staten och att det är till staten som en stor del av det politiska livet är knutet, kan man lätt få föreställningen att det är från staten som de mindre samhällena har sitt ursprung. Men så förhåller det sig inte. Människorna har först slutit sig samman i naturliga smågrupper för att förverkliga sina mest omedelbara samhälleliga intressen, medan bildandet av stora stater har varit en senare utveckling. Man kan rentav säga att det är ur de små samhällena som de stora statsbildningarna har vuxit fram. Men stater har inte alltid bildats genom fredliga processer där små samhällen på frivillig väg lämnat ifrån sig de rättigheter som man ansett sig ha. Statsmakterna segrar över småsamhällena - som man i många fall kan uttrycka det - har inte sällan tillkommit efter smärtsamma processer som ibland också inrymt blodiga strider. Situationen har också varit den motsatta, nämligen att mindre samhällen har rest sig mot överheten och gjort sig fria från denna. I norra Frankrike hörde det till vardagen redan för tusen år sedan att det förekom kommunala upprorsstrider. "Kommun, Kommun!" var det stridsrop under vilket folket gick till storms mot de starka biskoparna och adelsborgarna. I en skrift från den här tiden skriver en högkyrklig fransk författare fylld av fasa följande: "Kommun - ett nytt namn, ett avskyvärt namn!". Det finns handlingar bevarade från en resning i Cambrai år 957 som i verkligheten inte var något annat än ett mycket blodigt kommunaluppror för att man skulle uppnå en form av självstyrelse. Först år 1127, efter 170 års strider, kunde Cambrai anses vara någorlunda säkert konstituerad som egen kommun. I Sverige har det funnits en stor mängd olika former av mindre samhällsbildningar, inte minst före Gustav Vasas tid. Gustav Vasa räknas ju som det moderna svenska statsväsendets skapare. De dråpslag som han genom bondeupprorens undertryckande riktade mot landskapsmenigheternas politiska frihet, liksom även hans kyrkliga reduktionsdekret, fick förödande verkningar för de minsta samhällsenheternas, dvs. för socknarnas, ekonomi. Gustav Vasa ville egentligen omskapa hela den lokala förvaltningen efter de tyska envåldsstaternas mönster och således helt göra slut på den lokala friheten, men han lyckades aldrig genomföra detta på grund av den starka vilja till lokal frihet som ändå fanns ute i bygderna. Trots Gustav Vasas ansatser framstod Sverige i slutet av 1500-talet som ett land där mycket av den gamla häradssjälvständigheten levde kvar. Även om det skedde en mängd godtyckliga skatteutskrivningar fanns det ändå en tradition som innebar att det i många fall var nödvändigt med folkets samtycke till nya pålagor, och detta samtycke inhämtades oftast av den allmoge som församlats vid häradstinget. Vid mitten av 1800-talet ökade kraven på en förstärkning av den lokala självstyrelsen. Detta ledde år 1862 till utfärdandet av fyra kungliga förordningar, nämligen om kommunalstyrelse på landet, om kommunalstyrelse i stad, om kyrkostämma, kyrkoråd och skolråd samt om landsting. Den nya kommunallagstiftningen anknöt i viss mån till de äldre formerna för självstyrelse. Kommunallagstiftningen har sedan reviderats i olika omgångar. Önskemålen om bärkraftiga kommunala enheter har under efterkrigstiden tagit sig uttryck i två genomgripande kommunindelningsreformer. Den första genomfördes år 1952 och den andra fullt ut år 1974. De omfattande kommunsammanslagningar som har ägt rum har naturligtvis dramatiskt minskat antalet förtroendevalda. Detta har skett samtidigt som utgiftsexpansionen gjort att de kommunala förvaltningarna vuxit mycket kraftigt. På många ställen i Sverige är kommunen i dag ortens största arbetsgivare, fullt jämförbar med stora industrikoncerner i sysselsättning och omsättning. I de flesta kommuner har de förtroendevalda fått större geografiska arbetsområden med fler frågor att behandla och mindre möjlighet till överblick och detaljkännedom. Detta har i sin tur medfört att kommunpolitikerna allmänt sett blivit mer anonyma för medborgarna. De aktiva politikerna i storkommunerna har sina dagar till brädden fyllda av sammanträden, möten och inläsning. De hinner alltför sällan tänka och fundera bortom nästa sammanträde eller nästa ärende. I många kommuner kan man tydligt se hur kommunpolitikerna blivit mer intresserade av att förvalta kommunen än av att förvalta kommuninvånarnas intressen. Kommunpolitikerna har fått svårt att möta den enskilde kommuninvånaren på dennes nivå. Den ökade arbetsbelastningen för kommunala förtroendemän medför också att många människor helt enkelt inte hinner ge sig in i politiken. Allt detta leder, herr talman, till en urholkning av de politiska partierna och en motsvarande försvagning av legitimiteten i det politiska systemet med en tilltagande osäkerhet om det politiska uppdragets syfte och innehåll. Den grekiske filosofen Aristoteles, som väl i och för sig får anses vara den mest inflytelserike filosofen i den västerländska tanketraditionen, men som ändå inte precis var känd för att vara någon större demokrat, förklarade redan på 300-talet före Kristus att en republik med hundra tusen invånare var lika omöjlig som en republik med tio individer. Vad Aristoteles menade var att om folket sväller över vissa gränser, omöjliggörs sammanträdandet av en folkförsamling och därmed också av ett fritt samhällsskick. Ett av skälen till kommunsammanslagningarna var naturligtvis att kommunerna måste ha ett större befolkningsunderlag än 1800-talets sockenkommuner för att kunna klara sin del i arbetet och bära sin andel av kostnaderna för det moderna välfärdssamhällets serviceanordningar. Men de som drivit fram sammanslagningarna har ändå haft en övertro på stordriftsfördelar och en överdriven ambition att skapa likformighet. Man har tänkt att alla svenska kommuner skall se likadana ut, erbjuda samma service och uppfylla samma normer vare sig de är små eller stora och vare sig de ligger i norr eller i söder. Man har utgått ifrån att människorna är gruppvarelser som lever under exakt likadana förhållanden och som tänker och handlar lika. Man har glömt bort att människor faktiskt är olika och därför också har olika behov och önskemål. Genom att många kommuner blivit så stora har avståndet mellan medborgarna och de politiska förtroendemännen ökat. Detta torde i sin tur vara en bidragande orsak till att misstron mot politiker generellt sett också ökat och att man hos enskilda människor allt oftare kan se en bristande respekt för det politiska livet. Det är ju egentligen på den lokala nivån som medborgarna borde ha den största möjligheten att möta de förtroendevalda och dessutom själva engagera sig i verksamheten. På den lokala nivån finns förutsättningar för inflytande och deltagande på ett helt annat sätt än på den statliga nivån. Jag vill gå så långt att jag påstår att det i praktiken är ute i kommunerna som rikspolitiken formas. I många avseenden är det ju på kommunpolitikerna det ankommer att realisera rikspolitiken. Kommunpolitikerna har att visa huruvida rikspolitiken är förnuftig och genomförbar eller inte. Det är kommunpolitikerna som skall förvalta och i praktiska insatser omvandla det politiska budskap som utsänds från riksdag och regering. Rikspolitikerna drar upp linjer för framtiden, medan besluten konkretiseras och ges innehåll i det dagliga arbetet ute i kommunerna. Kommunpolitikerna utgör med andra ord den breda basen i de politiska partierna. Jag har funnit ett yttrande i riksdagen från mitten av 1800-talet där friherren Mauritz Klingspor framför just den här synpunkten angående förhållandet mellan rikspolitik och kommunalpolitik. "Den 21 oktober 1840 sade Klingspor följande: Den communala lagstiftningen förtjenar lika mycken omvårdnad som den politiska, ja ännu mera, ty den ena bör utgå från den andra. Det är nedifrån, icke uppifrån, samhället skall ombildas; fattas basen, får öfverbyggnaden aldrig hvarken fasthet eller varaktighet." Herr talman! Det är utomordentligt viktigt att demokratin bärs upp av ett stort antal lokalt förtroendevalda och att sammansättningen av beslutsorganen speglar befolkningen så bra som möjligt. God representativitet ökar legitimiteten hos de kommunala organen och främjar andra centrala värden som t.ex. bättre kontakter med medborgarna. En rimlig avvägning mellan makt, ansvar och legitimitet är grundläggande för en god demokrati. Den utveckling vi fått - med ett kraftigt minskat antal politiskt förtroendevalda ute i bygderna - kan hota den svenska partimodellen och därmed hela det demokratiska systemet. Det resonemang jag här fört leder till slutsatsen att det ur demokratisynpunkt är önskvärt att fler kommuner delas. Enligt konstitutionsutskottets majoritet bör de procedurer som har samband med kommundelningar underlättas. Regeringen bör återkomma med förslag till riksdagen med detta syfte. För att stärka det medborgerliga inflytandet bör det också bli lättare att få till stånd kommunala folkomröstningar. Även detta finns det en majoritet i utskottet som ställer sig bakom. Herr talman! Utskottet har vid sin behandling av föreliggande betänkande även behandlat frågan om kommunernas beskattningsrätt. Anledningen till detta är att det finns en motion som handlar om skatteutjämningen. 1 kap. 1 § regeringsformen som en av grunderna för vårt demokratiska statsstick. I 1 kap. 7 § andra stycket regeringsformen stadgas specifikt om beskattningsrätten följande: "Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter." Betydelsen av denna text kan i såväl språkligt som juridiskt hänseende bara tolkas på ett enda sätt, nämligen att kommunerna äger rätt att ta ut skatt för sina egna uppgifter, men att man samtidigt inte har någon som helst rätt att ta ut skatt för andra kommuners uppgifter. Ända sedan mitten av 1960-talet har det funnits någon form av skatteutjämning i Sverige. Syftet har varit att utjämna alltför stora skillnader mellan kommuner och mellan landsting i olika delar av landet i fråga om ekonomiska resurser och levnadsvillkor. Utjämningen hade från början en karaktär av statsbidrag som staten själv finansierade. Den 1 januari 1996 infördes ett helt nytt utjämningssystem. Det nya systemet innebär att staten bestämmer principerna, men att kommuner och landsting själva får betala genom en inomkommunal eller mellankommunal utjämning av såväl skatteinkomster som kostnader. Tanken är att alla kommuner och landsting efter utjämningen skall ha en skattekraft som motsvarar genomsnittet i landet. Kommunerna skall alltså nu själva stå för utjämningen, vilket innebär att kommunalskatten inte längre är en lokal skatt, utan att kommunalskattemedel i praktiken nu skickas runt mellan kommunerna på sådant sätt att en kommun faktiskt inte längre kan påverka sina skatteinkomster såsom man kunnat förut. Det nya systemet är synnerligen komplicerat, och det finns inte tid att här i detalj redogöra för det. Systemet medför en mängd egendomliga effekter som inverkar negativt på både sysselsättning och tillväxt. Om exempelvis en kommun bedriver en aktiv sysselsättningspolitik och en politik som leder till ökad tillväxt medför detta inte som det borde ökade inkomster för kommunen. Nej, i stället tar utjämningssystemet hand om dessa pengar. Effektiviseringar och nya arbetstillfällen bestraffas medan t.ex. en ökad arbetslöshet bland kommunens invånare innebär större inkomster för kommunen. Systemet sätter inte bara den kommunala självständigheten ur spel. Det torde också kunna drabba hela vårt lands välstånd om det bibehålls. Principen att det som tas upp i skatt lokalt också skall gå till de egna lokala uppgifterna måste vara okränkbar. Ingen kommun skall tvingas höja skatten för att finansiera andra kommuners åtaganden. Herr talman! Under det senaste decenniet har vi fått en ökad rörlighet i kommunalförsamlingarna. Många nya partier som bildats och erhållit mandat ute i kommunerna har försvunnit. Kommunpolitiker har bytt parti, och nya majoritetsförhållanden och koalitioner har skapats under pågående mandatperiod på samma sätt som tidigare mest förekom på riksplanet. Avslöjanden om skandalösa förehavanden bland kommunpolitiker har förlamat hela kommuner. Med andra ord har vi sett åtskilliga exempel på situationer som liknat vad man på riksplanet skulle kalla en regeringskris. Det handlar ytterst om hur väljarnas berättigade krav och förväntningar skall kunna tillgodoses när de inte längre hyser något förtroende för den sittande politiska majoriteten I enlighet med vad som sägs i reservation nr 4 bör det tillskapas en ordning som gör det möjligt att upplösa kommunfullmäktige och utlysa nyval om den politiska situationen i en kommun motiverar det. Det betänkande vi nu debatterar behandlar bl.a. också en motion med yrkande om att titeln borgmästare skall användas som beteckning på kommunstyrelsens ordförande. Begreppet borgmästare har mycket gamla anor. 1200-talet efter tyskt mönster. I vårt land har borgmästaren inte i första hand haft en politisk uppgift. Men det har varit annorlunda i många andra länder. I exempelvis Frankrike är högsta beslutande organ i kommunerna ett fullmäktige. Detta fullmäktige utser en borgmästare som svarar för beredning och verkställighet av de kommunala besluten och även av vissa uppgifter som fullmäktige delegerat. Borgmästaren har en tydlig nyckelroll i kommunen och i dess relationer med andra nivåer. I en stor stad kan en borgmästare t.ex. samtidigt spela en framträdande roll i nationell politik. Till skillnad från regionernas och departementens presidenter utför borgmästaren dessutom en rad uppgifter åt staten. Det innefattar ansvar för lokal polis och befolkningsregister samt organiserandet av allmänna val. Även om borgmästarämbetet i Sverige inte i första hand varit av politisk karaktär har borgmästarna under årens lopp ändå haft sådana uppgifter i samhället att de i praktiken kommit att utöva en viss politisk funktion även här. Detta förhållande jämfört med vad som är brukligt i andra länder leder till slutsatsen att det inte bör finnas något som hindrar att vi i Sverige benämner kommunstyrelsens ordförande borgmästare. En sådan titulatur skulle bl.a. kunna underlätta de svenska kommunernas internationella kontakter. De kommuner som vill bör kunna använda sig av titeln borgmästare på det sätt som angivits i motion K242 Herr talman! Konstitutionsutskottet har också behandlat ett förslag om att det skall bli lättare att genomföra direkta val till kommun och stadsdelsnämnder. Tanken med ett sådant förslag är väl i princip god - om man nu skulle kunna säga så. Förslaget är förmodligen sprunget ur en grundidé om att politiken skall föras närmare kommuninvånarna. Problemet är bara att idén inte går att genomföra utan att den för med sig en mängd oönskade bieffekter. Bara det förhållandet att det finns förslag om att ha direktval till de här nämnderna visar att nämndsystemet i sig självt inte är bra. Jag kommer själv från Huddinge kommun som för 13 år sedan införde kommundelsnämnder. Redan från början kunde man se att medborgarna ute i kommundelarna inte skulle få mer att bestämma om. Vid valet Vårby på de socialistiska partierna, men valresultatet i sin helhet medförde att en borgerlig koalition ändå kom att styra politiken från kommunalhuset i Huddinge under mandatperioden 1988-1991. I 1994 års val röstade 60 % av väljarna i kommundelen Segeltorp borgerligt, men det kom att sitta en röd koalition och styra politiken från kommunalhuset under åren Segeltorp hade samma majoriteter som den i kommunalhuset - alltså den klart omvända i jämförelse med valresultaten i respektive kommundel. Som framgår av ett särskilt yttrande tror inte vi moderater att medborgarinflytandet skulle komma att stärkas ens om det infördes direktval till kommundelsorganen. Med sådana organ följer som sagt automatiskt en mängd negativa effekter. I de kommuner som infört kommundelsorgan har man kunnat iaktta följande. Ytterligare en nivå i den kommunala hierarkin har skapats. Kostnaderna har blivit betydligt högre än någon föreställt sig. Antalet politiska uppdrag har visserligen ökat, men man har i stor utsträckning bara satt samma personer på fler stolar, vilket i sin tur inneburit att den tilltänkta politiska breddningen helt uteblivit. Tjänstemännen har fått ökat inflytande och byråkratin har stärkt. Även personalfrågor har byråkratiserats. Facknämndernas roll och den värdefulla kompetensen har uttunnats. Specialistkunskaper över större sakområden har gått förlorade när specialförvaltningarna splittrats. Servicen till kommuninvånarna har inte blivit bättre, och dessa har inte fått mer inflytande. Herr talman! Det är en hedervärd ambition att vilja öka medborgarnas inflytande ute i bygderna. Men detta kan inte ske med kommun eller stadsdelsnämnder utan görs bäst på det sätt som jag tidigare angivit i mitt anförande, nämligen genom delning av kommuner, kommunala folkomröstningar, okränkbar kommunal beskattningsrätt och möjlighet till kommunala nyval. har jag följande yrkande som jag nu framställer. Jag yrkar att riksdagen med anledning av motion 1998/99:K313 som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om lagstiftning som förhindrar att en kommun tvingas finansiera andra kommuners åtaganden.

Herr talman! Konstitutionsutskottets majoritet har med anledning av motioner från Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet uttalat att det bör bli lättare att dela kommuner genom att procedurer som har samband med kommundelningar underlättas. Man säger att en möjlighet att öka den demokratiska vitaliteten och delaktigheten är att dela upp större kommuner i mindre. Mot detta har Vänsterpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverat sig. Vi menar att vi har goda skäl för detta. Det är bara att beklaga att Miljöpartiet i den här frågan har anslutit sig till den borgerliga ståndpunkten. Det finns ibland i debatten en ganska oreflekterad decentraliseringsdemagogi enligt modellen: Ju mindre kommuner, desto mer demokrati. Något sådant enkelt samband finns naturligtvis inte. Det kan t.o.m. hävdas att alltför små kommuner försvagar demokratin. Sverige har historiskt sett haft en stark centralmakt. Men vi har också haft en i internationell jämförelse mycket stark kommunal nivå. Jerry Martinger har nyss gjort en intressant exposé över den utvecklingen. Större delen av det som vi ibland kallar för välfärdsstaten finansieras och styrs i vårt land på kommunal nivå. Svenska kommuner har beskattningsrätt och en vittgående självstyrelse. Svenska kommuner är också jämfört med kommuner i många andra länder relativt stora. Kommunsammanslagningarna på 50-, 60 och 70-talet var en förutsättning för att den offentliga sektorn - barnomsorgen, skolorna, äldreomsorgen, biblioteken osv. - kunde byggas ut på den kommunala nivån och inte lades i händerna på centralmakten. Små kommuner innebär förvisso fler förtroendevalda och i en viss mening kortare avstånd mellan väljare och valda. Men små kommuner är också svaga kommuner. Små kommuner innebär att makt förskjuts uppåt till centralmakten. Om man eftersträvar lokalt folkstyre bör man därför tänka sig för innan man hyllar kommundelningar som en kungsväg till ökad demokrati. En annan aspekt är att inte sällan är krav på kommundelningar helt enkelt uttryck för bristande solidaritet. Rika och välmående bostadsområden i storstadsregionerna vill gärna slippa att ta ansvar för de fattiga i miljonprogrammets problemtyngda bostadsområden. Det är knappast en utveckling som vi bör uppmuntra om vi menar allvar med vår strävan efter integration och minskade klyftor i samhället, i synnerhet som segregationen i sig är ett av de största hoten mot demokratin. Visst skall kommungränser kunna ändras, och visst är kommundelningar ibland motiverade. En hel del sådana justeringar har också gjorts under åren. Men kommunindelningar är inte bara en angelägenhet för dem som bor i den berörda kommunen. Kommunindelningen som sådan och kommunernas storlek är en bärande del av den offentliga sektorn och därmed en gemensam nationell angelägenhet. Och några begränsningar i regeringens möjlighet och skyldighet att väga in alla relevanta faktorer i samband med kommundelningar bör därför inte införas. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 och även till reservation När det gäller frågan om direktval till kommundelsnämnder - en fråga som har diskuterats ända sedan kommun och stadsdelsnämnder började införas - har Vänsterpartiet ställt sig bakom hemställan i utskottets betänkande, dvs. att motionerna avslås med hänvisning till att denna fråga tillsammans med en del andra demokratifrågor just nu bereds i departementet. På motsvarande sätt har vi hanterat t.ex. frågan om medborgerlig motionsrätt. Frågan om direktval är inte okomplicerad. Direktvalda kommundelsnämnder kan leda till att vissa delar av en kommun styrs av en annan politisk majoritet och efter ett annat politiskt program än vad som gäller i kommunen i dess helhet. Detta leder till att det blir svårare för den majoritetskonstellation som fått kommuninvånarnas förtroende att förverkliga sitt program, i alla fall om kommundelsnämnden skall vara något mer än en administratör av fullmäktiges beslut. Man kan alltså med fog hävda att direktvalda kommundelsnämnder försvagar demokratin på den kommunala nivån. Å andra sidan är det otivelaktigt så att om en kommundelsnämnd skall få en demokratisk förankring i lokalsamhället, om den skall få en demokratisk legitimitet, då är sannolikt direktval nödvändigt. Att t.ex. Rinkeby i Stockholm, där 60-70 % av de röstande stöder arbetarrörelsens partier, styrs av moderater, kristdemokrater och folkpartister som inte ens bor i bostadsområdet är knappast ägnat att stärka förtroendet för den lokala demokratin. Detta har lett till att Vänsterpartiet i olika sammanhang, även här i riksdagen, trots allt har förordat möjlighet till direktval till kommundelsnämnder. När vi nu stöder utskottsmajoriteten och formellt avstyrker motionerna är det för att vi utgår från att dessa frågor bereds skyndsamt och att regeringen relativt snart kommer till riksdagen med konkreta förslag. Om så mot förmodan inte sker kommer jag att väcka frågan på nytt via motioner. Herr talman! Slutligen vill jag ta upp reservation 9. Utskottet är enigt om att lagtrots från kommuners sida, t.ex. när det gäller att tillförsäkra människor det stöd som de enligt lag har rätt till, är helt oacceptabelt. Tyvärr är utskottets majoritet inte redo att av regeringen nu begära förslag till åtgärder mot sådant domstolstrots. Jag tvingas därför yrka bifall även till reservation 9.

Herr talman! Demokratin bygger bl.a. på majoritetsprincipen. I den tidigare allmänpolitiska debatten tog jag upp en del av värdefrågorna när det gäller demokratin. Jag skall här inte beröra dem så mycket. Men majoritetsprincipen är mycket viktig. I dessa olika sammanhang gäller majoritetens beslut fram till dess att en ny majoritet uppstår. Men denna princip är ju inte oinskränkt. I majoritetsbesluten måste man också ta rimlig hänsyn till minoriteters rättigheter. Med andra ord är majoritetsprincipen och majoritetsbesluten kringskurna av en etisk ram. I den kommunpolitiska verksamheten måste målsättningen vara att stärka demokratin och öka det direkta medborgarinflytandet. Den kommunala självstyrelsen skall i alla sammanhang grundas på medborgarinflytande och lika värde för varje medborgares röst. Herr talman! Kommunala folkomröstningar skall inte ersätta det representativa beslutsfattandet i kommuner och landsting. Men folkomröstningar måste vara en möjlighet för en folklig opinion att komma till tals där de politiska partierna inte visar lyhördhet. Med andra ord behövs det en form av säkerhetsventil i den kommunala demokratin. Nuvarande lagstiftning när det gäller kommunala folkomröstningar har varit ett steg i rätt riktning. Men erfarenheten visar att när man lägger det slutliga avgörandet hos en majoritet i kommunfullmäktige så har denna majoritet i det närmaste genomgående avvisat folkinitiativ om folkomröstning. Enligt vår mening blir det inte mycket bättre av det förslag som innebär att en minoritet i fullmäktige skall kunna ge sitt godkännande för att en folkomröstning skall genomföras. Lösningen med att en minoritet i fullmäktige ges den avgörande makten för en folkomröstning riskerar att leda till ett taktiskt spel. I stället bör man i lagstiftningen tydligt kunna ange vilken nivå som krävs för att en folkopinion skall kunna tvinga fram en kommunal folkomröstning. Enligt vår mening kan det vara rimligt att sätta gränsen vid 10 % av de röstberättigade. Har man via namninsamling uppnått detta antal medborgare som uttalar sin önskan om en folkomröstning så skall den genomföras, utan att fullmäktige över huvud taget prövar frågan om folkomröstning. Däremot bör fullmäktige givetvis medverka till att fatta beslut i hur själva frågeställningen utformas. Den måste utformas så att den hamnar inom den kommunala kompetensen och så att den är juridiskt korrekt men ändå med en klar relevans för det krav som framförts i folkinitiativet. Det är glädjande att det kristdemokratiska folkomröstningskravet vunnit majoritet i utskottet genom ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! De stora kommunsammanslagningarna har minskat många medborgares möjligheter till insyn och överblick över den kommunala verksamheten. De har också medfört att antalet politiskt aktiva avsevärt har minskat jämfört med tiden före 1970. Under ett antal år har nu en möjlighet funnits att genomföra kommundelningar. En rad återhållsamma krafter har dock - ibland av maktskäl - motverkat sådana möjligheter till en ökad demokratisk vitalitet och delaktighet. Och det borde ju ligga i regeringens och riksdagens intresse att den lokala demokratin är så vital som möjlighet. Även på denna punkt har det i utskottet skapats en majoritet för ett tillkännagivande där det konstateras att det bör bli lättare att dela kommuner genom att procedurerna för kommundelningar underlättas. Och vi i utskottet efterlyser förslag i den vägen från regeringen. Herr talman! I utskottet har vi kristdemokrater också en reservation avseende s.k. insynsplatser i kommunala nämnder. Det är ett förslag som har diskuterats i tidigare sammanhang. Vän av ordning invänder kanske att Kristdemokraterna nu är ett medelstort parti och knappast borde ha behov av den ståndpunkten. Nej, det är väl sant i den meningen att det akuta behovet för vår del inte känns så stort. Men samtidigt har vi mycket lång erfarenhet av att vara små och inser faktiskt det principiella behovet av insynsplatser för små partier. Jag har själv under sju år suttit ensam i fullmäktige i metropolen Älmhult och kan verkligen intyga behovet av möjlighet till relevant information för små partier. Kommunallagskommittén hade vår ståndpunkt i frågan, men den avvisades av regering och riksdag. I dag är vi ensamma om vår reservation men efter lite eftertanke borde de mindre partierna inse att det här kravet faktiskt är viktigt. I grunden handlar det om en rimlig hänsyn till minoriteten, så även de stora partierna borde öka sin klokskap på området. Det handlar inte, som det heter i utskottsmajoritetens referat av tidigare proposition, om att det föreligger en konflikt mellan valutslag och minoritetsintresse. Valutslaget manifesteras ju i form av beslutskompetens i styrelser och nämnder, medan insynsplatser i grunden bara handlar om informationstillgänglighet. Herr talman! Av hänsyn till kammarens arbetsbelastning avser jag inte att yrka bifall till nämnda reservation, utan jag nöjer mig med denna markering. I övriga delar vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till reservationerna 3 och 7. Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att en majoritet i konstitutionsutskottet nu har tagit ett tydligt steg framåt vad gäller inställningen till detta med att kunna dela kommuner och genomföra folkomröstningar. Krav som Centerpartiet i flera år har drivit får nu gehör och ger nu bra förutsättningar för en förstärkt lokal demokrati. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur kommundelningar lättare kan genomföras och om hur medborgarnas inflytande över initiativärenden kan förstärkas. Demokratins utveckling och demokratins tillstånd diskuteras mycket i dag, oftast med utgångspunkt i ett minskande intresse för politiska partier och i ett minskande valdeltagande. Med rätta står demokratiutvecklingen högt på alla partiers dagordning eftersom det direkta partiengagemanget betänkligt svajar. Därför anser jag att det är mycket viktigt att se över alla former som kan leda till ett större engagemang i samhällsfrågor och i politiskt arbete och att ta tag i de regler och den kultur som faktiskt kan hindra människors engagemang. Många av beslutsstrukturerna i dag är skapta och tillkomna i en tid då samhället framför allt såg annorlunda ut och i många avseenden var starkt hierarkiskt. Därmed har också politiken som redskap för att förändra helt andra metoder i dag. Ett problem är att varken den offentliga organisationen eller partiernas organisationer har klarat av att förändra sig i takt med medborgarnas förändrade krav och nya generationers syn på både ansvar och delaktighet. Medborgarnas kritiska hållning till partier och till politiskt engagemang bottnar ofta just i svårigheten för etablerade att möta nya otraditionella metoder för förändring och medborgardelaktighet. Många av de organisationsformer som skapades för att vara i medborgarnas tjänst är t.o.m. hinder för medborgarnas delaktighet och möjligheter till medansvar. Att genomföra en mental strukturförändring, vilket det lika ofta kan finnas behov av, och att agera utifrån ett öppnare förhållningssätt tar tid. Mentala kulturförändringar är tröga och inte tillräckliga. Det behövs genomgripande förändringar inom ett flertal områden där den kommunala förändra och förnya demokratins arbetsformer är oerhört viktiga. Det finns så mycket klokskap i engagemanget runtom i våra kommuner, såväl små som stora. Vi vet att möjligheterna att påverka sitt närområde gör att intresset för andra samhällsengagemang ökar. Den lokala demokratin är inkörsporten till samhällsintresset i stort. Det är på den lokala nivån som en öppenhet för nya demokratiska strukturer, parallellt med vår traditionella representativa demokrati, skall ses som en positiv utmaning; den skall inte avfärdas som vore det fråga om en odemokratisk hantering. I ett stort antal kommuner runtom i landet har det "lokalpolitiska engagemanget" just växt upp kring intresset för att bilda nya kommuner och genomföra kommundelningar. I många kommuner har man också arbetat så länge att det finns, eller har funnits, krav på genomförande av folkomröstning i frågan. Detta engagemang måste tas på allvar. Det är inte fråga om blåögda entusiaster som tror att man kan bilda och driva kommuner enbart på en stark vilja och känsla för sin bygd. Det är snarare så att dessa grupper genomlyser den kommunala ekonomin och dess förutsättningar, något som kanske egentligen få förtroendevalda någonsin har gjort. Centerpartiet vill decentralisera makten och överföra en ökad makt på den lokala nivån. Kravet ökar från medborgarna att verkligen vara delaktiga i den lokala beslutsprocessen men, som sagt, avståndet upplevs som mycket negativt. För att möta detta har det i flera kommuner bildats kommundelsnämnder. Men försöken upplevs ofta som halvmesyrer då de saknar de viktigaste instrumenten för lokal självstyrelse: De är inte direktvalda och speglar därmed inte den politiska sammansättningen i kommundelen och de har ingen beskattningsrätt. Därför bör detta ändras genom att göra det lättare att införa direktval till kommundelsnämnder och genom att låta de direktvalda organens inflytande öka över det lokala områdets förvaltning. Detta framgår av en av de reservationer som jag har yrkat bifall till. Jag vill återkomma till frågan om kommundelning eftersom det är vad vi har att prioritera. Processen från ansökan om kommundelning till slutligt beslut är lång och omständlig. Det är självklart att ett beslut om kommundelning skall föregås av en seriös och opartisk utredning om de ekonomiska förutsättningarna liksom av en lokal folkomröstning. Det är detta som jag lyfter fram i mitt särskilda yttrande. Jag hoppas att ett av resultaten efter ett tillkännagivande till regeringen blir att man belyser de praktiska förändringar som behövs. Centerpartiet anser t.ex. att kommundelning i första hand är en politisk, inte en byråkratisk, process. I dag ansvarar dock Kammarkollegiet för att en bedömning görs av om processen skall gå vidare eller ej. Det rimliga är naturligtvis att det är ett politiskt organ som beslutar om att inleda en utredning, inte en myndighet. Vid ett folkomröstningsförfarande anser även Centerpartiet att en kommundelning skall genomföras om en majoritet av invånarna i den aktuella kommundelen så vill. Dessutom, och nu går jag in på det moment som har med folkomröstning att göra, är förslaget i betänkandet att folkomröstning - när en viss procentandel av befolkningen står bakom ett sådant initiativ, t.ex. 10 % - skall genomföras utan föregående prövning av fullmäktige. Det är en viktig parallellåtgärd. De erfarenheter som hittills gjorts vad gäller folkinitiativ till folkomröstningar är mycket nedslående. Med få undantag har fullmäktige avvisat de initiativ som kommit fram. Den sista del i betänkandet som jag vill ge möjligheter att utvecklas gäller den medborgerliga motionsrätten. Återigen får vi rannsaka oss själva och bekänna att det finns stora brister i dialogen mellan medborgare och oss politiker. Det får till effekt att mycket klokskap faller bort som är värdefull både för själva samhällsengagemanget och för att faktiskt genomföra bra förändringar i lokalsammhället. Det är oklokt att inte göra allt för att fånga upp denna klokskap. Jag anser att regeringen borde tillsätta en utredning just för att nå förändringar i kommunallagen så att röstberättigade kan använda sig av kommunal motionsrätt. En sådan möjlighet tror jag skulle få många spännande effekter. Låt oss inte falla för argumentet att kommunerna inte kan ta emot, inte har tid och inte kan handlägga ett antal dåliga motioner! Herr talman! Det är med ganska stor tillfredsställelse som jag konstaterar att den lokala demokratins möjligheter att fördjupas tillsammans med medborgarna nu kan stärkas. Som jag uppfattat det har också demokratiminister Lejon i flera sammanhang förklarat behovet av att genomföra förändringar utan att vara låst i hur det varit eller hur det av tradition bör vara. Jag tror att demokratiministern välkomnar ett sådant här initiativ. Det viktigaste uppdrag som vi politiker långsiktigt har är att skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati. Det uppdraget innebär att vi måste släppa på rädslan för att möta nya metoder i demokratins tjänst.

Herr talman! Öppet och ogenerat domstolstrots från kommuner har blivit en allt vanligare företeelse. Det finns i dag ett oacceptabelt antal domar som våra kommuner vägrar att verkställa, ofta med hänvisning till att det är alldeles för kostsamt. Ansvariga politiker i de kommuner som struntar i domstolsutslagen kan inte vara överdrivet stolta över att de på eget bevåg sätter sig över lagen. När länsrätterna dömer är det meningen att domen skall följas. Om en kommun förlorar ett mål handlar det ofta om att en medborgare får rätt till t.ex. en bostad eller en personlig assistent i enlighet med någon rättighetslagstiftning. När denna medborgare sedan kräver sin rätt i enlighet med utslaget struntar kommunen i vad den i domen ålagts. Detta är inget annat än en bristande respekt för rättsstaten. Den politiska majoriteten i sådana kommuner förnekar därmed en enskild eller en minoritet dess lagliga rättigheter, och det här otyget riskerar att helt rasera tilltron till staten. Detta domstolstrots belyser det faktum att det finns en oklar uppfattning om maktfördelningen mellan staten och kommunerna. Mer konkret handlar det om vissa kommunpolitikers bristande insikt om kommunens olika roller. Kommunen kan själv som lokal myndighet besluta om service och välfärd i enlighet med majoritetens önskemål. Medborgarna får därmed i praktiken den service som de är beredda att betala för, och man har chansen att ompröva sin inställning i kommunala val vart fjärde år. Men, och det är väldigt viktigt, kommunerna skall också verkställa service och välfärdsinsatser som vi i riksdagen har bestämt nationellt. Det handlar för de flesta av oss om grundläggande regler för våra livsvillkor. Men för människor med funktionshinder kan det handla om betydligt mer omfattande rättigheter som sannolikt inte skulle få samma omfattning om regleringen överlämnades till kommunerna. För dessa mer omfattande rättigheter, som t.ex. LSS, utgår ersättning från staten till kommunerna. Det är orimligt att vi i riksdagen tillskapar rättigheter på sociala områden som sedan kommunerna inte medverkar till. Förutom de medborgare som trots domstolsutslag förnekas sin rätt finns det ju många som inte får sin sak prövad över huvud taget eftersom de inte kan eller orkar överklaga kommuners eller landstings avslag. Staten har det övergripande ansvaret för medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Om de rättigheter som tillskapas inte skall gälla i praktiken är det bättre att vi avstår från att stifta de här rättighetslagarna. Rättigheter får inte bara finnas på papperet. Det finns på förekommen anledning skäl att fundera på vilka åtgärder som är lämpliga för att motverka den nuvarande mycket allvarliga situationen. Ett alternativ är att rättighetslagar som LSS lyfts upp till en nationell nivå, och att kommunerna endast får verkställa välfärden med hjälp av specialdestinerade statsbidrag. Ett annat alternativ som tidigare utretts är möjligheten att införa en s.k. kommunbot för de kommuner som trotsar att verkställa domstolsbeslut. Det skulle kunna sätta välbehövlig ekonomisk press på kommunerna att följa lagen. Kommunalansvarsutredningen föreslog i sitt betänkande redan 1989, alltså för tio år sedan, att ett ekonomiskt sanktionssystem som kallades för kommunalbot då skulle införas direkt riktat mot vederbörande kommun eller landsting som gör sig skyldiga till domstolstrots eller lagtrots. Förslaget ledde inte till någon proposition från regeringen. Så kom Lokaldemokratikommittén och föreslog i sitt betänkande 1993, som heter Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och lagtrots, att kommuner och landsting i första hand själva genom sina revisorer skall vidta åtgärder mot domstolstrots och lagtrots. Regeringen valde, bl.a. till följd av den splittrade opinion som kom fram vid remissbehandlingen av förslaget, att gå vidare med bara vissa delar av kommitténs förslag. Och så kom 1995 en departementspromemoria som hette Kommunalt domstolstrots och lagtrots, där man föreslår att det införs ett personligt vitesansvar för kommunalpolitiker. Den här promemorian bereds för närvarande. Och nu i dagarna har den s.k. Bemötandeutredningen kommit med förslag till åtgärder för att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder. Ett av förslagen gäller åtgärder för att motverka domstolstrots. Såsom det framgår av det jag har sagt saknas det alltså inte förslag till förändringar. Enligt min mening är det angeläget att regeringen snarast lägger fram förslag som motverkar kommuners och landstings ovilja att verkställa domar för medborgare. Med hänvisning, herr talman, till vad jag nu har framfört, yrkar jag bifall till reservation nr 9. I övrigt står jag naturligtvis bakom samtliga Folkpartireservationer. Avslutningsvis gläds jag ju väldigt mycket över att KU:s majoritet nu är positiv till att det bör bli lättare att dela kommuner genom att de procedurer som har samband med kommundelningen underlättas. Det är ju ett gammalt Folkpartikrav. Jag vill än en gång yrka bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Att stärka och fördjupa demokratin har varit något av ett fundament för Miljöpartiet sedan bildandet för snart två decennier sedan. Den politiska verkligheten i dag är att vi har å ena sidan politiskt kunniga medborgare och å andra sidan en politisk struktur och ett partipolitiskt system som krisar. Medborgarna känner inte igen sig i de politiska besluten. Med EU-medlemskapet har också ökad makt flyttats längre bort från invånarna. Alltfler upplever det som svårt eller omöjligt att påverka politiken. Det partipolitiska deltagandet sjunker. Partierna har färre medlemmar och svårt att hitta intresserade till förtroendeuppdrag. En avgörande orsak till denna demokratins kris anser jag är att medborgarna inte ges förtroende att få tillräckligt inflytande över beslutsfattandet. De valda politikerna är tydligen inte tillräckligt lyhörda för människors önskemål och vågar kanske dessutom inte lämna ifrån sig något av den makt de själva har. Men, herr talman, de offentliga institutionerna och de politiska beslutsstrukturerna är till för folket och givetvis inte tvärtom. Därför måste vi försöka förändra dessa på ett sätt som vitaliserar och fördjupar demokratin och får människor att känna sig delaktiga i de beslut som fattas och därefter känna ansvar. Det gäller förstås inte minst på den regionala och lokala nivån. Miljöpartiet har två motioner i det här betänkandet. Den ena behandlar folkomröstningsinstitutet och den andra tar upp möjligheterna till misstroendeförklaring och utlysande av nyval i kommuner och om att röstberättigade i en kommun också skall ha motionsrätt i kommunfullmäktige. Herr talman! Vid det här betänkandets behandling i utskottet har Miljöpartiet som vågmästare bildat majoritet med den borgerliga oppositionen i de här två frågorna, kommundelningar och de kommunala folkomröstningarna. När det gäller möjligheterna att bilda nya kommuner måste frågan givetvis ses ur sitt historiska perspektiv. Den stora kommunsammanslagningsreformen kanske var effektiv vad gäller t.ex. viss samhällsservice, men den fjärmade samtidigt medborgarna från politikerna, och det folkliga engagemanget för den kommunala politiken minskar. Det finns möjligheter att initiera och få igenom en delning av kommunen där kommungränserna och sammanslagningarna uppenbart blev fel, men proceduren är väldigt omständlig och svårförståelig. Det är inte bara majoritetens inställning som gäller, utan mer att det skall föreligga s.k. objektivt bärande skäl. Vilka dessa skäl är, och hur tungt olika sådana skäl väger, vet ingen. Det överlämnas åt praxis. Men man kan nog ändå hävda att det handlar om t.ex. befolkningsutveckling, näringsgeografiska förhållanden, service och kommunalekonomiska konsekvenser samt att kommunfullmäktiges inställning skall väga väldigt tungt. Dubbelt så många ansökningar om delning har trots allt avslagits som godkänts av regeringen. Det viktigaste måste ändå vara att det är människorna själva i en kommundel som vill och kan ta ansvar för en egen kommunorganisation med allt vad det innebär. Hösten 1997 var jag själv engagerad i ett försök till kommundelning i mitt eget län. Det var Ljungskile i Uddevalla kommun som inte fick den utredning man begärde av Kammarkollegiet och regeringen trots att man hade ett brett folkligt stöd och ett enigt fullmäktige bakom en sådan utredning. Här fanns möjligheterna, det folkliga intresset och viljan. Men möjligheterna stoppades av att Kammarkollegiet avslog utredning efter en preliminär analys. Så borde det givetvis inte få gå till. Här fanns ett brett och tungt underlag som borde ha föranlett en särskild utredning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens hemställan i denna del. Den förväntade majoritet vi på det här sättet kan skapa i kammaren innebär i den här frågan ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag om hur procedurerna för kommundelning kan förenklas. Den andra fråga, herr talman, där vi bildar majoritet, har med folkomröstningar i kommunerna att göra. Resultatet av hittills genomförda sådana är nedslående ur folkligt perspektiv. När bestämmelserna om folkinitiativ infördes 1994 i kommunallagen sänktes den av Lokaldemokratikommittén förslagna gränsen på 10 % till 5 %. Att detta skulle innebära en större möjlighet för folket att få folkomrösta i särskilt viktiga frågor har inte visat sig fungera. Det är ju fullmäktige som beslutar huruvida folkomröstning skall hållas eller inte. Bara i något enstaka fall av 60, faktiskt bl.a. i Uddevalla, har detta skett. Det är betydligt mer demokratiskt att ett initiativ av en viss procentandel, t.ex. 10 % av kommunens befolkning, faktiskt innebär att en folkomröstning måste hållas. Det är också viktigt hur och av vem frågeställningarna formuleras. Det handlar alltså om en förstärkning av medborgarnas inflytande. Om detta är en majoritet i utskottet, med Miljöpartiet som vågmästare, överens. Vi vill att regeringen utreder en sådan förstärkning. Jag yrkar alltså bifall till utskottsmajoritetens hemställan i denna del. Utöver dessa två viktiga frågor i betänkandet har Miljöpartiet med anledning av våra motioner bifogat två reservationer och ett särskilt yttrande. Vi anser att det bör finnas möjligheter inom det kommunala området, precis som i riksdagen, att kunna rikta misstroendeförklaring mot kommun och landstingsstyrelse som helhet eller mot enskilt kommunalråd eller landstingsråd. I samma reservation tar vi upp kravet på att en möjlighet till upplösning av fullmäktige med åtföljande nyval införs i kommunallagen. Detta förslag finns också i en reservation av Folkpartiet och Moderaterna. Om vår reservation, alltså Miljöpartiets reservation, faller så kommer jag att stödja Folkpartiets och Moderaternas motion i denna del. Jag yrkar alltså bifall till reservation 5, Miljöpartiets reservation. Den andra reservationen handlar om att ge kommunalt röstberättigade kommunal motionsrätt. Det är också ett sätt att fördjupa demokratin och ge medborgarna utrymme för initiativ. Framför allt innebär det en möjlighet att kunna bli delaktig mer på egna villkor. Här har Centern ställt upp på vår reservation. Många goda förslag kommer aldrig fram eftersom de ofta kräver politiskt engagemang och kontakter med politiker och politiska organisationer. Här behövs en ändring av 5 kap. 23 § kommunallagen så att de kommunalt röstberättigade nämns tillsammans med andra som har motionsrätt i fullmäktige. Miljöpartiet föreslår att en parlamentarisk utredning snarast får uppgiften att hantera bl.a. just den här frågan. Jag yrkar bifall till reservation 7. Till sist, herr talman, vill jag ta upp mitt särskilda yttrande. Det handlar om folkomröstningar, om att de i vissa fall skall vara beslutande och om att också en minoritet i fullmäktige bör ha möjlighet att driva fram en folkomröstning. Dessa yrkanden ställde sig inte majoriteten i folkomröstningsfrågan bakom, men jag menar att de skall finnas med bland de frågeställningar som regeringen bör överväga när det gäller folkinitiativ och kommunala folkomröstningar.

Herr talman! Kommunal demokrati är ett fundament i det svenska samhällsbygget. Det har sagts många gånger tidigare, men jag tycker att det förtjänar att upprepas i en debatt i Sveriges riksdag när vi diskuterar just de här frågorna. Det ger mig också anledning att säga att jag tycker att man skall närma sig frågorna kring den kommunala demokratin med stor ödmjukhet och stor försiktighet. Ledstjärnan i den här debatten och i mitt politiska arbete nu är att göra allt som går för att vända den negativa utvecklingen och öka människornas förtroende för politiken och politikerna. För mig är basen i det här arbetet den representativa demokratin. Det är den som ger möjligheter och förutsättningar för överblick och helhetssyn, och det är enligt min mening nödvändigt om man skall kunna driva en bra politik. Det vilar ett stort ansvar på oss som är verksamma politiker. Det gäller att motsvara det förtroende som väljarna i val har givit oss. Också de politiska partiernas arbete behöver präglas av denna syn, alltså att återskapa förtroendet för politiken och politikerna. En väl fungerande demokrati kännetecknas av att medborgarna vill engagera sig och ta ansvar för de gemensamma uppgifterna. Det handlar inte om att överlåta ansvaret på andra. Jag är fast övertygad om att endast en deltagardemokrati har förmågan att behålla medborgarnas förtroende. Det finns ibland en övertro på att olika regelförändringar, i det här fallet inom kommunallagens och andra lagars ram, skall lösa problemen med förtroende och engagemang. Det behövs säkert förändringar, justeringar, i regelsystemen och nya moment i arbetet. Men ytterst hänger vitaliteten i den kommunala demokratin på kommuninvånarnas vilja att delta i arbetet. Herr talman! De motionsförslag som behandlas i det här betänkandet bärs i de allra flesta fall upp av omsorgen om den kommunala demokratin. Antalet reservationer, som det har talats om i tidigare inlägg här, visar att det på flera punkter råder delade meningar. I två av frågorna har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reservationer. Det gäller kommundelningar och det gäller obligatoriska folkomröstningar. Skillnaderna är mer påtagliga och principiella beträffande kommundelningar. När det gäller att majoriteten vill ge regeringen till känna att frågan om folkomröstningar, bl.a. obligatoriska sådana, behöver utredas ytterligare hänvisar s och v-reservationen just till pågående överväganden i Regeringskansliet. När det gäller kommundelningar vill jag säga att i den socialdemokratiska reservationen 1, som jag naturligtvis yrkar bifall till, slås det fast att det fordras bärkraftiga kommuner för att klara de stora uppgifterna. Det är också så att grunderna för den nya kommunindelningen 1970 fortfarande är bärande. Det kan konstateras att elva kommuner sedan dess har delats. På det sättet har det uppstått 23 nya kommuner. Man kan också konstatera att det inte är så att det är stora kommuner som har delats upp i små. Det är ganska små kommuner som har delats upp ytterligare. Vi har ju genom kommundelningarna skapat några väldigt små kommuner. 1991 års borgerliga regering tillsatte, med beslutsamhetens friska rodnad på kinderna kan man säga, Lokaldemokratikommittén. Den skulle bl.a. lägga fram förslag om att underlätta kommundelandet. När denna kommittés förslag kom kan man säga att det präglades av eftertankens kranka blekhet. Det fanns enligt kommittén inga bärande skäl för att ändra indelningslagen. Kommitténs inställning kanske berodde på att ledamöterna hade sin bas i kommunalpolitiken. Kd-ledamoten Ulla-Britt Hagström återfanns i den här kommittén. Nu återfinns hon i riksdagen, och det skall bli intressant att se om hon har samma insikter eller samma uppfattning i dagens kommande omröstning. Man kan alltså konstatera att indelningslagen har fungerat tillfredsställande. Majoriteten säger nu att sammanslagningen av kommunerna minskat medborgarnas möjligheter till insyn och överblick samt att antalet politiskt aktiva minskat. Man vill dela upp större kommuner i mindre för att råda bot på de här problemen. Vilka aktiva insatser i den riktningen planerar nu partierna? Skall Stockholms kommun delas upp? Eller behövs inte det eftersom den stora kommunen aldrig har varit föremål för någon sammanläggning? Den var stor redan före 1970. Skall Huddinge kommun delas upp för att nå de syften som Jerry Martinger säger? Vet Jerry Martinger besked huruvida man planerar uppdelningar i Stockholm, Huddinge eller andra kommuner? I Göteborgs kommun, eller Göteborgs stad som de vill att man skall kalla dem, hölls vid valet förra året en folkomröstning i hela kommunen om Askims, röstade emot kommundelningen. Det fanns majoritet för en delning i de här församlingarna, men som helhet röstade man emot detta. En intressant iakttagelse i det sammanhanget är att det är rika delar av Göteborgs kommun som vill bryta sig ur. Göteborg har och Askims församling 167 000. Det betyder alltså att det skulle bli välbärgade kommuner. En intressant iakttagelse är att majoriteten i KS beslutet i Göteborgs stad bestod av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Vår förre kollega här i kammaren, Claes Roxbergh, står alltså för en annan uppfattning i Göteborgs kommun. Den är möjligen grundad på de faktiska erfarenheter som han har i det sammanhanget. Fru talman! Jag vill också citera något ur majoritetens beslutstext. De skriver så här inledningsvis: Det finns inget stöd i Göteborg för en delning av staden. Vi har även tidigare framfört andra sakskäl för att kommunen skall vara odelad. Till skillnad från andra stora städer som Stockholm eller Malmö finns de välsituerade stadsdelarna likväl som de mindre bemedlade stadsdelarna inom Göteborg. Det ger oss en möjlighet att dela på bördor och bekymmer på ett solidariskt sätt som annars skulle vara svårt eller näst intill omöjligt. Det är för oss viktigt att det även fortsättningsvis blir möjligt. Göteborg är i dag en motor i utvecklingen av Västsverige. I dag är Göteborg attraktivt för företag att etablera sig i, och Göteborg har kraft att medverka i utvecklandet av nya företag och branscher. Denna möjlighet kommer på ett flertal punkter att beskäras om kommunen blir mindre. Man kan säga att i Göteborg har Miljöpartiet hittat rätt. Solidariteten sätts främst, men här i riksdagen vill man med Moderaternas hjälp dela upp kommuner så att de bäst situerade kommunerna får vara för sig själva och klara sin ekonomi. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1. Jag vill också säga någonting om den kommunala beskattningen. Av det utdelade yrkandet som Jerry Martinger har presterat i dag framgår det mycket tydligt vad det är Moderaterna är ute efter när det gäller den kommunala beskattningsrättens grundskydd, nämligen att omöjliggöra att man skall ha en inomkommunal skatteutjämning. De välsituerade kommunerna skall få leva sitt liv i sin gräddfil. De kommuner som behöver stöd för att över huvud taget klara de stora samhällsuppgifter som de har, skall få det från staten, och det skall finansieras över statsskatten. Det betyder alltså att en invånare i en kommun som har behov av stöd först får vara med och betala till stödkassan via statsskatten för att man över huvud taget skall få pengar till den egna verksamheten. Man skulle kunna säga att det, inte som en röd tråd utan som en blå tråd, går ett slags självstyrelsefundamentalism genom de moderata yrkandena som skall göra att kommunernas beskattningsrätt blir grundlagsskyddad. Det skall omöjliggöra inomkommunal skatteutjämning och möjliggöra för de rika kommunerna att leva sitt liv, och sedan får resten vara. Det är i det här sällskapet som Per Lager och Miljöpartiet nu befinner sig när man vill öka kommundelandet. Det ingår också i den här processen att man skall underlätta kommundelandet. Då försvårar man solidaritetsarbetet. Jag har ingen anledning i sig att söka sak med Per Lager. Men det vore väl trevligt att få vara med i solidaritetsfamiljen, Per Lager, i stället för att vara med i den grupp som vill omöjliggöra det solidaritetsarbete som den inomkommunala skatteutjämningen innebär. Det gäller även Centerpartiet, Kristdemokraterna och eventuellt också Folkpartiet. Fru talman! Jag skall också säga några ord om folkomröstningar. Det är kanske inte så ofta numera som jag har anledning att instämma i de texter som ledarsidan i Dagens Nyheter presterar. Men häromdagen kommenterade de faktiskt den del av det här betänkandet som vi debatterar i dag om folkomröstningar på ledarsidan. Då skrev man inledningsvis så här, och jag ber folkomröstningsentusiasterna att lyssna: "Folkomröstning är sällan någon bra metod för politiskt beslutsfattande. Ytterst få politiska frågor kan beskrivas så entydigt att de lämpar sig för ett förenklat ja eller nejsvar." Sedan kritiserar Dagens Nyheter det förhållandet att det som kallas för folkinitiativ inte har mötts av någon större förståelse av fullmäktigeförsamlingarna. Det kan jag faktiskt också instämma i. Det är naturligtvis inte någon bra attityd att nästan varje initiativ för att få genomföra en folkomröstning har avvisats. Avslutningsvis menar Dagens Nyheter att om möjligheten att kräva folkomröstning skall finnas kvar måste den vara försedd med någon mening, dvs. någon möjlighet att faktiskt genomföra den, annars bör den tas bort. Jag tror att man på allvar skall fundera över om det verkligen är så att folkomröstningsinstitutet i sig skulle lösa de frågor som vi egentligen vill lösa tillsammans. Det handlar kanske mer om det jag inledningsvis talade om, nämligen att försöka stimulera och ge förutsättningar för människors engagemang i kommunalpolitiken och i samhällslivet. När jag talar om engagemanget handlar det inte bara om att just sitta i fullmäktige, utan om hela det spektrum av olika organisationer, folkrörelsearbete och annat som har burit upp den kommunala demokratin och som fortfarande med god kraft bär upp demokratiarbetet i Sverige. Fru talman! Låt mig utnyttja de sista 30 sekunderna till att säga någonting om borgmästarbegreppet. Jag tycker inte att det är någon särskilt viktig fråga. Men jag tycker inte heller att vi, med den uppbyggnad vi har med kommunstyrelseordförande, fullmäktigeordförande och kommunalråd, har någon anledning att återinföra ett borgmästarbegrepp som aldrig hade någon folklig förankring eller något folkligt förtroende. Det ger gäster från utlandet ett alldeles felaktigt intryck av ett kommunalråds eller en fullmäktigeordförandes ställning. Jag tycker att vi gott kan klara oss utan att förvilla gäster eller att förvilla andra när vi är på besök i andra länder genom att påstå att någon av företrädarna skulle vara borgmästare. Jag tror att det leder tanken alldeles fel hos andra. Fru talman! Jag skall yrka bifall till de delar av betänkandet där socialdemokraterna är i majoritet. Jag yrkar avslag på de borgerliga reservationerna och bifall till reservationerna 1 och 6, om folkomröstningar.

Fru talman! För mig hänger inte Göran Magnussons resonemang när det gäller solidariteten ihop beträffande kommundelningar. Vi har ju redan i dag kommuner med mycket olika ekonomiska förutsättningar. Om man skulle dra ut Göran Magnussons resonemang skulle det innebära att man egentligen bara skulle ha en enda stor kommun i hela landet och att det skulle vara mer solidariskt därför att det då skulle bli något slags jämställt ekonomiskt läge. Vi vet ju att det redan i dag är olika förutsättningar i olika kommuner. Det är ju det som är ett grundläggande skäl till varför vi har det här skatteutjämningssystemet, som det i och för sig finns mycket kritik att rikta emot. Det var min ena reflexion. Den andra, fru talman, är att jag gärna skulle vilja ha någon synpunkt från Göran Magnusson på det jag tog upp i mitt anförande, nämligen frågan om lagtrots och domstolstrots. Jag vet ju att socialdemokraterna inte heller gillar detta - tack och lov, skall jag säga. Men varför är man inte beredd att redan nu i utskottet stödja ett tillkännagivande? Frågan har stötts och blötts i tio år och regeringen tycks aldrig kunna komma till skott i frågan.
Fru talman! Solidariteten hänger ihop. Det framgår av vårt betänkande, och Lokaldemokratikommittén tittade också på huruvida skatteutjämningssystem och annat gynnade eller missgynnade olika storlekar på kommuner och kommundelningar. Man sade väl inte att man fann några egentliga samband på det området. Jag är inte alls förespråkare för att man bara skall ha en kommun i landet. Men jag är förespråkare för solidariteten, och då kan jag inte utifrån mina utgångspunkter anse att de bäst situerade kommunerna skall ha något slags gräddfil och att vi sedan på annat sätt skall försöka klara upp bekymren i de kommuner som på olika sätt måste ha statligt stöd. Jag förordar det skatteutjämningssystem som kammaren snart kommer att få möjlighet att ta ställning ta. De som då vill stödja det solidariska i det här har ju möjlighet att stödja också skatteutjämningssystemet. Jag tycker att frågan om lagtrots är mycket besvärlig. Flera av de frågor vi har - det gäller ju också upplösning och nyval i fullmäktigeförsamlingar - bygger faktiskt på att kommunerna, utan särskilda sanktioner, utan särskilda lagregleringar, följer den lagstiftning som i olika sammanhang gäller. Lagtrotset är ju en förhållandevis ny företeelse. Det är klart att om riksdagen har stiftat lagar av rättighetskaraktär som sedan inte kan fullföljas med den organisation vi har är detta inte tillfredsställande. Men jag måste också framhålla att när jag har läst på om lagtrots och tittat i lite utredningar är det uppenbart att frågan inte på något sätt är enkel. Det är förenat med stora komplikationer att införa kommunbot, kommunalpolitikerbot eller sanktioner på olika sätt.
Fru talman! Jag vill fråga Göran Magnusson: Har de hittillsvarande kommundelningar som ändå har skett under de senaste åren - vi har haft ett flertal - lett till ökade ekonomiska skillnader mellan människor i de delade kommunerna än man har haft tidigare? Kan man säga att det här har bidragit till en ökad ojämlikhet när det gäller ekonomiska villkor för landets invånare? För att återgå till lagtrotset är det ändå så att det ökar. Det handlar också om respekten för vår rättsordning. Om vanliga medborgare, inte minst de som drabbas själva, ser att jag går till domstol med allt vad det innebär av besvär och kostnader för mig och får rätt t.ex. av länsrätten och att kommunalpolitikerna struntar i att verkställa detta - vad ger då det för signaler till kommuninvånarna när det gäller deras egen inställning till rättssäkerheten och till att följa gällande lagar? Trots allt skall ju vi politiker gå i bräschen för att stå upp för det som är rätt och riktigt och vara skötsamma.
Fru talman! De bedömningar som har gjorts av ekonomin ihop med kommundelningar och som varit mera översiktliga har väl inte tytt på att man utan vidare kan dra fram några entydiga exempel på hur det här har utvecklats. Sedan skall man också säga, när det gäller i varje fall 90-talets kommundelningar och tidigare delade kommuner, att effekterna av den inomkommunala skatteutjämningen har verkat i den riktningen att man har klarat sig bra även i kommuner med ett bräckligt ekonomiskt underlag. På det sättet är det viktigt att slå vakt också om kommunalskatteutjämningen som jag ser det. Men den fara jag ser och som jag tycker att Per Lager och miljöpartister som skall rösta senare på eftermiddagen också borde se är att "kommundelarna", det starkaste partiet som vill dela kommuner, vill ju heller inte ha någon inomkommunal skatteutjämning. Och det är ju där solidaritetsproblemet uppstår. Alla partier borde fundera över om det verkligen är så klokt att sätta i gång en process där man får rika kommuner för sig, och så får vi försöka klara våra problem i övrigt. När det gäller lagtrotset har jag inget ytterligare bra svar. Det här övervägs nu i Regeringskansliet med hjälp av tidigare utredningar, tidigare funderingar. Låt mig bara antyda, fru talman, att om man från en domstol kan utmäta sanktioner mot en kommun för att den inte följer en av riksdagen stiftad lag är det väl risk för, om man skall ha ett rättssäkert system, att man också på något sätt måste införa ett system där kommunen kan få fastställt om den verkligen är skyldig att följa lagstiftningen eller få lagstiftningen prövad. Det är väl det här som är en av implikationerna i hela systemet. Jag tror att man skall tänka sig noga för innan man ger sig in i det här.
Fru talman! Göran Magnusson hälsade bl.a. oss kristdemokrater välkomna i solidaritetsfamiljen. Får jag säga att vi tillhör solidaritetsfamiljen, men när jag säger detta innebär det inte att vi ställer upp in blanko på olika utjämningssystem som socialdemokraterna har hittat på. Men vi tillhör också subsidiaritetsfamiljen. Den familjen tycker jag har ett betydande intresse just i den här debatten om kommunala demokratifrågor. Därför studsade jag när jag hörde Göran Magnusson säga att man vill dela större kommuner till mindre. Vilka "man"? Utskottsmajoriteten pekar på att man skall öka möjligheterna till detta, inte att man skall genomföra det här. Det är ju inte så att det är riksdagen som skall besluta vilka kommuner som skall delas, utan man måste ta hänsyn till det lokala intresset och det lokala engagemanget omkring de här frågeställningarna. Jag vill också säga ett par ord om folkomröstningar. Göran Magnusson säger att det är ett dåligt instrument. Men sedan kommer han till slutsatsen att man ändå kan ha det i vissa sammanhang. Jag är beredd att dela uppfattningen att man skall vara mycket restriktiv när det gäller folkomröstningar, i synnerhet i tekniska frågor. Men när det gäller kommunfrågor kan det vara viktigt att man ändå har en säkerhetsventil. Det kan vara en liten detaljfråga som är viktig för många människor, men som kanske inte är av så där väldigt stor principiell vikt ur partipolitisk synvinkel, och då är det en viktig säkerhetsventil. 10 % av en befolkning i en kommun - det är faktiskt ett omfattande engagemang.

Fru talman! Det är glädjande att kunna notera att Göran Magnusson har uppfattat subsidiaritetsprincipen på ett korrekt sätt. Den klarsynen har inte alltid förekommit här i kammaren. Det som jag sade här är ingen uppmjukning. Det står faktiskt att vi vill förbättra möjligheterna att genomföra kommundelningar, inte att sådana skall göras. De initiala besluten i dessa frågeställningar måste tas på lokal nivå.
Fru talman! Först skall man kanske ändå säga att det ytterst är riksdagen som har ansvaret för rikets indelning både i kommuner och i län. Det är inte så, som framhålls i betänkandet, att så fort en majoritet i en kommundel vill öppna eget skall det ske i kommunaldemokratins namn. Det är inte ett möjligt förhållningssätt. Av t.ex. folkomröstningsresultatet i Göteborg framgår hur man såg på detta. Vidare trodde jag att man tog frågan om storleken och bristen på insyn och överblick på allvar, så att man inte bara ville förenkla processen utan faktiskt också ville åstadkomma förbättringar på det här området och helt enkelt säga att de största kommunerna inte är bra utan skall slås sönder. Det är dock ett retoriskt resonemang från mig - det finns ju inte någon människa som tänker sig att t.ex. Stockholms kommun skall delas. Jag förstår vad som är tanken bakom det här. För min del vill jag återigen hänvisa till "den blå tråden". Det moderata intresset i det här sammanhanget gäller ju mindre av överblick och insyn och är mera en fråga om att kunna släppa in de välsituerade kommunerna i en gräddfil. Det förvånar mig att Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet ställer sig bakom det resonemanget.